Herr talman! Det betänkande om grundskolan som vi nu skall behandla är ofullständigt och stympat. Det beror på att en mängd viktiga frågor rörande grundskolan inte behandlas nu utan måste vänta till hösten. Detta beror i sin tur på att utskottets arbetsbelastning är mycket hög, men också på att en hel del frågor skall framskjutas till dess att den skolpolitiska propositionen har presenterats. Det här är en vanlig taktik hos socialdemokraterna — att förhala en fråga så länge att det blir för sent att fatta beslut. Nej, i dag blir det inte några beslut om viktiga övergripande frågor, som t.ex. vilken ålder för skolstart som vi skall ha, vilka kvalitetskrav som skall ställas, vilka satsningar som skall göras för att förbättra lärarnas arbetsmiljö eller hur vi skall öka individualiseringen i skolan. Allt sådant får vänta till hösten, efter valet. Är det kanske så, att skolministern inte vill ha någon skoldebatt i valrörelsen? Det finns en hel del som är bra i den svenska skolan jämfört med skolan i många andra länder. Lärarna är välutbildade, det finns utbildning för alla och alla har råd att gå i skolan. 87 Men på en avgörande punkt har skolan faktiskt misslyckats. Det är när det gäller att individualisera undervisningen, att anpassa den till varje elevs förutsättningar. Därmed har man också misslyckats med att stimulera den fond av kreativitet och nyfikenhet som varje elev bär inom sig. Detta beror naturligtvis på att socialdemokraterna har skapat en skola där socialismens övertro på kollektiva lösningar varit den allena saliggörande modellen — alla skall göra samma sak vid samma tillfälle och på samma tid. Resultaten har ju inte heller låtit vänta på sig: oro och otrivsel, skadegörelse och elever som lämnar skolan utan att kunna läsa och räkna ordentligt, utbrända lärare som tröttnat och inte orkar med sin arbetsmiljö. Vi i folkpartiet, som tror på den enskilda människans förmåga och vilja till utveckling, menar att en likvärdig skola är något helt annat än den likformiga skola som regeringspartiet krampaktigt håller fast vid. För oss betyder en likvärdig skola att alla elever ges lika möjligheter. Det innebär olika mycket stöd, olika slags stöd och uppmuntran, olika lång tid för inlärning och också olika utgångspunkter för inlärning beroende på vilken elev det gäller. I folkpartiets skola utgör varje elevs förutsättningar grunden för undervisningens uppläggning. Därför föreslår vi i vår skolmotion en rad åtgärder som syftar till att just öka friheten i skolsystemet och därmed möjligheten att bättre anpassa undervisningen efter de elever man har. Vi föreslår följande: Vi kan bara konstatera att regeringen inte vill vara med och utveckla skolan utan bara trampar på i de gamla hjulspåren. Jag tycker att det är viktigt att ta upp detta, därför att en ökad individualisering är det viktigaste instrumentet för att ge varje elev den undervisning hon eller han behöver och också för att få eleverna att inse betydelsen och glädjen av att få ökad kunskap. Dagens elever kan nämligen inte skrämmas kvar i en skola som enligt deras uppfattning inte ger dem något viktigt. I våra senaste läroplaner har vi skrivit in att skolan skall fostra självständigt tänkande och kritiska medborgare. Vi har dem i skolan nu. De nöjer sig inte med en undervisning som de uppfattar som ointressant därför att den antingen går över deras huvuden eller går för långsamt fram för just deras förmåga. Det krav som länge och näst intill unisont har framförts från lärarna är kravet på mindre klasser — högst 25 elever i varje klass har det hetat. Det finns ingen arbetsplats i Sverige där man år efter år negligerar personalens förslag till lösningar på olika problem — varför då göra det i skolan? Folkpartiet föreslår därför dels att ytterligare 70 milj.kr. läggs till förstärkningsresursen, dels att denna skall kunna användas så fritt, att målet högst 25 elever i varje klass skall bli möjligt. I utskottets betänkande finns en lång skrivning om hemspråksundervis | ningen. Utskottet är i långa stycken enigt om denna. Jag tycker att det är viktigt att utskottet har uttryckt sig så utförligt att de missförstånd och misstolkningar som uppenbarligen har förelegat kan undanröjas. Så har vi då regeringens årliga lömska anslag mot de fristående skolorna. I år skall skolstyrelserna fråntas rätten att godkänna sådana för fullgörande av skolplikten. Det skall i stället länsskolnämnden göra — dock sedan skolstyrelsen i aktuell kommun har fått uttala sig. Varför denna ändring? Jo, man ser ju tydligt avsikten: Förfarandet skall bli allt krångligare och således ta längre tid. På så sätt kan man förhala godkännandet av en friskola som otåligt väntar på att bli godkänd. Utskottet säger sig tro att denna modell skall göra bedömningarna mer enhetliga. Det är dock svårt att fatta vad utskottsmajoriteten egentligen argumenterar för, när den i samma andetag säger följande: ”Utskottet vill till detta lägga att nuvarande lagstiftning ger goda möjligheter att ingripa mot missförhållanden.” Vi i folkpartiet instämmer i detta och drar därmed slutsatsen att skolstyrelserna skall ha kvar rätten att godkänna skolor. Inte heller i år tänker regeringen göra något åt statsbidragssystemet för de fristående skolorna. De senaste två åren har skolministern skjutit frågan ifrån sig genom att hänvisa till styrningsberedningens förslag och den därpå följande propositionen. Nu har vi sett resultatet. Innehållet är skäligen magert, och en eventuell proposition kommer så sent på sessionen att förslagen inte kommer att kunna behandlas förrän efter valet och av den nya riksdagen. Det är ytterligare ett exempel på regeringens förhalningstaktik.

Det är en logisk konsekvens, menar man, att barn vid godkänd fristående skola bör få del av förmånerna om vilka kommunen beslutar beträffande skolpliktiga barn. Så avslutar man med att skriva: ”Eljest skulle barn till vissa kommuninvånare särbehandlas”. Denna sista mening anser jag utan tvivel förbinder kommunerna att göra det som statsrådet inte vågade säga. Innebörden är nämligen att utskottet faktiskt föreslår att riksdagen skall besluta att inga barn i kommunerna får särbehandlas, vilket i klartext måste betyda att hela den kommunala skolkostnaden skall följa eleven om den går i en godkänd skola. Dock kvarstår våra krav på att också det statliga bidraget skall följa eleven. I avvaktan på ett reformerat statsbidrag ansluter folkpartiet sig till kravet på ett temporärt överlevnadsbidrag till de fristående skolorna. Folkpartiet anser också, liksom tidigare, att det är självklart att de fristående skolornas lärare skall få del av medlen till lokal skolutveckling, och vi har därför reserverat oss till förmån för detta krav. Fortfarande får vi alltså finna oss i att socialdemokrater och kommunister tycker att det skall vara skillnad på barn och barn i detta land, så att de som kan betala skall få välja skola men att den rätten skall förvägras övriga barn. Herr talman! Det finns ytterligare ett exempel på den socialistiska majoritetens negativa inställning till alla företeelser som inte går att klämma ner i de kollektivistiska, fyrkantiga modellerna — de svenska skolorna utomlands. Barnen till svenskar som arbetar för Sverige i andra länder skall klara sig med så litet som möjligt. Helst skulle de klara sig utan svenska insatser över huvud taget — det har varit andemeningen i de senaste årens njugghet mot utlandsskolorna. Samtidigt som staten satsar massor av miljoner på att göra Sverige känt i USA missunnar man de svenska barnen utomlands de mycket blygsamma förbättringar av statsbidraget som skolöverstyrelsen och den särskilde utredaren har föreslagit. Här är regeringens bedömning en fullständig miss. De bästa marknadsförarna i Sverige är utan tvivel de svenskar som talar väl om Sverige utomlands. De svenska barnen utomlands som får gå i skolor med kvalitet på utbildningen är goda marknadsförare. Vi föreslår därför att anslaget bör höjas med 2,3 miljoner för nästa år, att detta bör ses som en första etapp och att ytterligare förslag till förbättringar bör presenteras till nästa budget. Sverige är en nation vars välstånd och utveckling till stor del beror på våra möjligheter att ha en god och ökande export. Ett allt större antal svenskar måste i framtiden arbeta i företag och organisationer utomlands. Vi anser därför att det är ett nationellt intresse att utlandsskolorna fungerar väl. Andra länder är nämligen inte alls så generösa med att erbjuda speciell undervisning till utländska barn som vi i Sverige är. Avslutningsvis, herr talman, vill jag sammanfatta: Folkpartiets krav för en bättre grundskola är ökad individualisering, mindre klasser, frihet att välja skola samt en ökad satsning på lärarna, och därför yrkar jag bifall till de reservationer där folkpartiet är representerat.

Herr talman! Jag skall börja med att säga några ord om någonting som vi är helt eniga om i utbildningsutskottets betänkande, nämligen frågan om hemspråksundervisningen. Det är bra att utskottet har kunnat enas i den frågan. Efter det att budgetpropositionen kom, med det olyckliga uttalandet om hemspråksundervisningen — jag tror att Bengt Göransson ger mig rätt om jag säger att det var ett onödigt uttalande som gjordes — har det åstadkommit mycken oro bland invandrarna, deras barn och personalen i skolan. Att denna oro har blivit så stark visar också att invandrarna fortfarande är ganska utsatta i det svenska samhället och också i skolan. Många av dem upplever att deras situation är mycket ömtålig och att det inte minst gäller deras egna barn. Mot denna bakgrund är det alltså bra att utskottet har varit tydligt. Det är bra att utskottet har slagit fast att invandringen till Sverige har varit berikande, t.ex. för språket, har Prot.

Allt detta är bra, och jag tror att vi när vi sätter streck för denna debatt kan hoppas och tro att hemspråksundervisningen snarast har gått stärkt ur diskussionen. Så skall jag gå över till huvudämnet för dagen, dvs. skolans ekonomi. Även om andra nu har riktat kritik mot hanteringen av utbildningsutskottets ärenden skall väl konstateras, att det som denna debatt handlar om — och skall handla om, eftersom det gäller delar av regeringens budgetproposition — är just de ekonomiska resurser som skolan har till sitt förfogande. Jag tycker för min del att det är viktiga principiella frågor. En av de viktiga principiella frågorna är huruvida skolan skall kunna behålla de resurser som frigörs efter hand som elevminskningen fortgår. Även om födelsetalen nu har svängt kommer elevkullarna i grundskolan att minska fram till 1993, och det innebär att resurser kommer att friställas. Vi har från centerpartiet sagt att det är rimligt att dessa pengar får stanna kvar i skolan för att ge utrymme åt angelägna kvalitetsförstärkningar. De kvalitetsförstärkningar som vi har pekat på är möjligheten till mindre klasser och mindre undervisningsgrupper. Vi har slagit fast begreppet ”högst 25 elever i varje klass” och samma delningstal genom hela grundskolan. Möjligheterna bör bli större att behålla små skolenheter som annars skulle vara nedläggningshotade, och barnen skall få egna läroböcker. Dessa förslag avvisas av riksdagsmajoriteten, som i detta fall består av socialdemokrater, moderater och folkpartister — som så många gånger förr när det gäller pengar och resurser till skolan. De har använt en avslagsformulering som börjar bli litet sliten vid det här laget. Den har använts flera gånger och härstammar från en budgetproposition som kom för några år sedan. Majoriteten hävdar att kvarhållande av resurser i skolan, trots att elevantalet minskar, måste motiveras från verksamhetens behov vägt mot andra behov på andra samhällsområden och med hänsyn tagen till det statsfinansiella läget. Efter en sådan vägning har majoriteten kommit fram till att förslaget att hålla kvar resurser som frigörs genom elevminskning inte kan tillstyrkas. Vad är det utskottsmajoriteten egentligen säger med detta? Jo, dels säger man att verksamhetens behov sannerligen inte motiverar mera resurser. Jag skulle vilja ställa frågan till Helge Hagberg, Ylva Annerstedt och Birgitta Rydle om inte verksamheten motiverar mera resurser. 91 Vad säger man mer? Jo, när man sedan väger detta mot behov på andra samhällsområden får detta behov stå tillbaka. Då måste det vara en lång rad saker som man har bedömt vara mycket viktigare. Jag skulle vilja ställa en fråga t.ex. till Helge Hagberg. Tidigare i år har riksdagen beslutat att flytta över folkbokföringen från de kyrkliga församlingarna till lokala skattemyndigheter och försäkringskassor. Detta kostar ungefär en kvarts miljard kronor varje år i ökade statsutgifter. Menar då Helge Hagberg med den motivering som har förekommit tidigare att det är viktigare att flytta folkbokföringen för en kvarts miljard än att ge skolan ökade resurser för att kunna minska klasstorlekarna? Det är ju det ni säger i ert avslagsyrkande när ni väger de olika behoven mot varandra. Det skulle vara intressant att få svar på detta. Hur många är det som har ställt krav på reformen? Är det ett länge känt behov ute i det svenska folkdjupet att flytta folkbokföringen? Eller är det kanske så, Helge Hagberg, att människor i gemen talar om behovet av mindre klasser, bättre skollokaler, bättre skolmiljö, bättre läroböcker? Det förvånar mig att ni som skolpolitiker inte kan göra denna bedömning på ett bättre sätt än vad som framgår av motiveringen i betänkandet. Inom centern prioriterar vi utbildningsområdet. Därför tycker vi det är viktigt att skolan undantas från nedskärningar och att resurser successivt återföres i förhållande till de stora besparingar som skolan varit utsatt för under ett antal år. Mot denna bakgrund är det i och för sig bra att folkpartiet ansluter sig till kravet om högst 25 elever i varje klass, men jag måste säga att jag nästan blev mörkrädd när jag hörde Ylva Annerstedts argumentering. På något sätt var det ett eko av Per Unckels debatter i denna kammare för några år sedan. Menar Ylva Annerstedt att hon tycker att skolan är så fruktansvärt dålig som hon här beskriver det? Menar hon verkligen att personalen negligeras? Menar hon att alla elever gör samma saker vid samma tillfälle i skolan? Om den beskrivningen är Ylva Annerstedts uppfattning om hur dagens svenska skola ser ut tycker jag att det är bekymmersamt. Sedan klingar det faktiskt litet falskt när hon säger att folkpartiet tillför förstärkningsresursen 70 milj.kr. och menar att dessa pengar kan användas till att minska klasstorlekarna. Om det vore sant, Ylva Annerstedt, skulle det vara bra. Men till att börja med hämtar ni pengar till dessa 70 milj.kr. från vuxenutbildningen och beskär den ytterligare. Dessutom var ni för några veckor sedan med om —- med samma majoritet som ni nu har bildat — att ta ifrån skolan 60 milj.kr. i tilläggsbidrag för att kompensera det s.k. kopieringsavtalet. Ni tar dessutom bort 25 milj.kr. från den samlade skoldagen. Ökningen med 70 milj.kr. är faktiskt för grundskolan ett reellt minus, och då blir det inte mycket pengar kvar för att minska klasstorlekarna. Samma resonemang gäller ju, fast i ännu högre grad moderaterna, som säger att det kan vara rimligt att flytta 290 milj.kr. från anslaget Särskilda insatser inom skolområdet och säga att detta kan kommunerna sköta själva. Först och främst är det inte sant, för ni tar ju raskt 120 milj.kr. och använder det för särskilda åtgärder på mellanstadiet. Det som blir kvar är betydligt mindre resurser. Dessutom skall dessa pengar användas för mycket särskilda ändamål som inte på något sätt är likformiga inom skolväsendet. Vad ni gör är att ni tar de pengar som skall användas för särskilda behov och särskild Prot. 1987/88:123 undervisning i skolan. Och vilka barn gäller det? 19 maj 1988 Ja, det är barn som är synskadade, hörselskadade, rörelsehindrade, barn med funktionsnedsättningar, flerhandikappade barn, barn som deltar i zigenarundervisning, barn som undervisas på sjukhus. Det är också fråga om assistenthjälp för barn som är handikappade, speciella skolskjutsar för barn med handikapp osv. Det går inte, Birgitta Rydle, att så där enkelt bara säga att dessa pengar ger vi till kommunerna så sköter de säkert detta själva. Sådana problem kan dyka upp lokalt och vara väldigt koncentrerade. Det behövs bara att någon kommun får ett par tre sådana här barn, som kräver särskilt stora insatser, så handlar det om hundratusentals och ibland miljontals kronor som just den kommunen kan ha behov av. För andra kommuner kan det vara så att man under många år inte har några som helst problem i den här vägen. Det är faktiskt nödvändigt att pengarna fördelas dit där behoven är störst, och det är inte någon klåfingrighet att säga att det är lämpligt att göra det via länsskolnämnderna och via de regionala organisationer som vi har byggt upp. I många fall är t.o.m. länsskolnämndernas områden för små för att man där skall kunna göra denna fördelning riktigt. Moderaterna har också, utöver att de flyttar litet pengar fram och tillbaka, varit med om att plocka bort 60 milj.kr. från tilläggsbidraget, 25 milj.kr. från den samlade skoldagen, 40 milj.kr. från hemspråksundervisningen och 40 milj.kr. från komvux, för att nu ta några exempel. Att då tala om att man förstärker skolan och skolans undervisning i ekonomiskt avseende är i detta sammanhang närmast skamligt. För att återvända till kostnadsutvecklingen och finansieringen är det ju så att det under en lång följd av år har pågått en betydande kostnadsövervältring från staten till kommunerna. Detta är allvarligt, Helge Hagberg. Jag skulle vilja fråga om Helge Hagberg inte känner sig bekymrad över att det på detta sätt uppstår stora skillnader och att den likvärdiga utbildningsstandard, som vi har varit så noga med att försöka ge, äventyras på detta sätt genom att man vältrar över mer och mer av kostnader på kommunerna som har olika förmåga att bära dessa kostnader beroende på skatteunderlag och liknande. Dessutom har detta bidragit till att vi får stora skillnader i kostnadstäckningen mellan olika kommuner för samma verksamheter. Ännu 1980 svarade staten för 52 96 av skolans bruttokostnader. I dag är den siffran 44 96, och motsvarande kostnadsökning har alltså skett för landets kommuner. Detta är ytterligare ett skäl till att fundera över utvecklingen och över hur kostnaderna fördelas. Att detta också har fört med sig att kommunerna har fått ta på sig tidigare statliga åtaganden, det känner i varje fall varje kommunalpolitiker till. Och att detta i sin tur också har bidragit till att det uppstår skillnader i ekonomiskt avseende i skolväsendet är minsann tämligen oroande. En fråga som jag skulle vilja ställa — återigen till Helge Hagbergär: På vilket sätt är han beredd att medverka till att dessa skillnader mellan olika kommuner utjämnas? Herr talman! Det finns i dessa betänkanden ytterligare ett antal frågor som det skulle finnas anledning att beröra. Här finns t.ex. frågan om basresursmedeltalet på mellanstadiet. För ett par år sedan fick vi i budgetpropositio 9” Prot. 1987/88:123 nen försäkringar om att man skulle se till att ingen klass skulle behöva vara större än delningstalet och att justeringar i basresursmedeltalen skulle ske i syfte att undvika detta. De senaste åren har vi för varje år som har gått fått uppleva att fler och fler klasser är större än delningstalet. På mellanstadiet är det i dag inte alls ovanligt att man träffar på klasser med ända upp till 34 elever i stället för de maximala 30, som är delningstalet. Detta rimmar illa med vad utskottet säger när man talar om en successiv sänkning av basresursmedeltalet för att åstadkomma en förbättring. Läget har tvärtom under de senaste åren försämrats ute i landets kommuner. Jag skulle vilja fråga Helge Hagberg hur han tänker sig att detta så småningom skall rättas till. Herr talman! Tiden rusar i väg, och jag kan konstatera att det i betänkandet finns ett stort antal frågor som berör just de fristående skolorna. Ibland kan man kanske fundera över det utrymme som dessa har ägnats i utbildningsutskottets betänkande och alla de reservationer som där återfinns. Även om vi kan ha åsikter om att den ekonomiska behandlingen av de fristående skolorna skulle behöva vara betydligt mycket generösare, kan man konstatera att det här bara rör sig om ca 3 Ice av det anslag vi nu diskuterar.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

Herr talman! Det är alltid lika spännande att se i vilken skepnad Larz Johansson skall uppträda i skoldebatterna. Ibland är han magister. Ibland uppträder han som kamrer. I den förra debatten om grundskollärarutbildningen lekte han Perry Mason och hade korsförhör med utbildningsutskottets majoritet. I dag förvånar han mig med att uppträda som centralist. Jag trodde att Larz Johansson var för decentralisering av beslut, men efter hans inlägg förstår jag att han inte är det. Vad jag kan förstå vill inte Larz Johansson lägga beslutanderätten hos kommunerna, hos skolorna, när det gäller användande av statsbidragen på för eleverna bästa sätt, vilka elever det än gäller. Det verkar inte som om Larz Johansson litar på att kommunerna och deras skolstyrelser känner ett sådant ansvar för sina elever med särskilda behov, så att de själva kan besluta om täckande av kostnader för de elever som finns i kommunen och som på grund av ett handikapp anvisas en skolgång som anordnas regionalt. Det måste vara en onödig och administrativt kostsam omgång, om man skall ansöka om medel hos länsskolnämnderna för elever med särskilda behov i den egna kommunen. Nog måste väl Larz Johansson medge att kommuner och skolstyrelser slår vakt om sina elever med särskilda behov. Det må sedan vara behov som kan tillgodoses i de egna skolorna eller behov som måste tillgodoses genom en regionalt anordnad utbildning.
Herr talman! Om Larz Johansson hade lyssnat på vad jag sade i mitt 19 maj 1988 anförande hade han hört att jag inledde med att säga att det är mycket som är bra i den svenska skolan. Jag räknade också upp flera saker som jag tyckte var bra. Men på en viktig punkt har man misslyckats. Det gäller individualiseringen. Förutsättningarna för personalen att kunna göra de individualiseringar som man faktiskt skulle vilja är näst intill obefintliga. Man har 30 elever i varje klass. Man har 40 minuter till sitt förfogande. Det räcker med att en elev behöver litet extra hjälp eller att en elev är stökig en stund för att det skall bli mycket mindre tid för de andra eleverna. Det gäller också regelverket och statsbidragssystemet, som gör det omöjligt att tillgripa de individualiseringsmodeller som man skulle vilja på en speciell skola i en speciell klass på ett speciellt område. Det är detta vi vill ändra på. Larz Johansson utför som vanligt sin sifferexercis och jämför äpplen och päron. Vi har som tidigare sagt ifrån att vi inte är beredda att lägga 25 miljoner på den samlade skoldagen, eftersom den alldeles uppenbart har misslyckats på många håll — ja, på de allra flesta håll här i landet. Vi vill inte lägga 25 miljoner på det. Detsamma gäller pengarna till kopiering. Vi har haft ett avtal. Man har vetat att man har haft att röra sig med en avgränsad summa pengar. Det är alldeles uppenbart att man här har funnit ett sätt att gå runt problemet med läromedel genom att överutnyttja kopieringsmöjligheten. Jag tycker inte att det är självklart att man skall acceptera det.

Herr talman! Om vi för ett ögonblick lämnar persongalleriet, även om det var smickrande, skall jag försöka föra en diskussion med Birgitta Rydle om detta med att lita på kommunerna. Det är inte alldeles säkert att det är vad denna fråga handlar om. Många gånger kan det vara så att det i en kommun finns fyra fem elever med grava handikapp, medan man i grannkommunen inte har några sådana elever. Att då fördela dessa resurser likformigt till dessa kommuner är inte att fördela pengar efter behov. Jag kan, efter många års verksamhet i en länsskolnämnden, försäkra Birgitta Rydle att det inte är något särskilt administrativt krångligt eller omfattande problem att fördela dessa resurser till dem som har störst behov. Jag garanterar Birgitta Rydle att det inte är något problem. Tövrigt kan vi naturligtvis strida om vem som är den störste decentralisten. Så småningom kommer emellertid resultatet av den s.k. styrberedningens arbete. Vi kan då få anledning att återkomma till frågan om decentralisering. Det är vackert att tala om individualisering och behovet av att minska klasstorlekar och ha högst 25 elever i varje klass, Ylva Annerstedt. Men jag försäkrar Ylva Annerstedt att även om vi skulle ha högst 25 elever i varje klass i hela landet, skulle det finnas behov av förstärkningsresurser. Vi skulle ha elever med särskilda behov också i de något mindre klasserna. Därför kan man inte göra det så lätt för sig att man säger att man skall använda förstärkningsresursen till detta ändamål. Man kan inte heller göra det så lätt för sig och säga att det är att blanda äpplen och päron, om man med ena handen ger kommunerna 70 miljoner och med den andra tar t.ex. 60 miljoner av dem. Det handlar inte om öronmärkta pengar, så att det skulle 95 drabba t.ex. kopiering. Tvärtom rör det sig om att öronmärka pengar från tilläggsbidraget. Jag försäkrar Ylva Annerstedt att det inte gör någon skillnad i den kommunala ekonomin om det kommer 70 miljoner på det ena anslaget eller 60 miljoner på det andra. I det här fallet var det fråga om att det skulle komma 60 miljoner mindre. Jag skulle gärna vilja veta mer exakt vad Ylva Annerstedt menar när hon säger att statsbidragssystemet förhindrar en individualisering. I vilket avseende förhindrar statsbidragssystemet eller några andra regler en individualisering? Är det inte så, Ylva Annerstedt, att det är bristen på resurser och tid som är det stora problemet och inte några system?

Herr talman! Så har vi då av Ylva Annerstedt fått en beskrivning över socialistisk skolpolitik. Det är att alla elever gör samma sak samma tid. Då måste ju negationen av detta vara liberal skolpolitik, och det betyder i så fall att inga elever gör olika saker olika tid. Inför den tanken hisnar man ju. Jag känner inte igen skolverksamheten som Ylva Annerstedt beskriver den. Även om det finns anledning att rikta kritik mot och lämna förslag till förbättringar av den svenska grundskolan, känner jag inte igen de svenska skolbarnen och lärarna som en grå trist massa i gråa och trista lokaler. Lokalerna kan ibland vara trista, men då föreslår vi från vpk:s sida åtgärder mot det. Och om det nu är grått och trist, som Ylva Annerstedt säger, hur kan då folkpartiet vara berett att yrka avslag på pengar till utvecklingsarbete i skolan? Enligt vpk:s uppfattning kan och bör skolpolitiken utvecklas till att bli ett verksamt instrument för rättvis fördelningspolitik och regional utveckling. Skolan och dess verksamhet kan enligt vår mening på både kort och medellång sikt ge eleverna kunskaper om hur samhällets resurser kan fördelas på ett rättvisare sätt. Ett villkor för en sådan utveckling är dock att de resurser som finns inom skolan också fördelas där efter ett behovsorienterat mönster. Det handlar om att elever med särskilda behov också skall ha rätt att få särskilda insatser. Kanske det verkar självklart att föra ett sådant resonemang, men vi menar att det fortfarande är så att resurser inom skolan alltför ofta läggs ut som en jämn smet över hela verksamheten. Att hävda principen om resurstillgång efter behov handlar också om idén att mot skolplikten skall svara en rättighet. Den rättighet vi talar om är bl.a. att skolan skall ge möjligheter för eleverna att tillgodogöra sig den kunskap och kompetens som där meddelas. Mot bakgrund av vad jag nu sagt har vi från vpk:s sida ställt en rad förslag till riksdagen. Bara ett fåtal av dessa behandlas i dag, nämligen de som har direkt inverkan på budgetsammanställningen för grundskolan. Viktiga frågor som hur skolan skall demokratiseras kommer att behandlas i senare sammanhang. Det betyder naturligtvis inte att de ställningstaganden vi har att göra i dag skulle vara oviktiga. Isträvan efter att ge elever en dräglig dagarbetstid menar vi från vpk:s sida att det finns anledning att ge ett särskilt stöd till bl.a. skolor i glesbygd. Det finns exempel på att elever i Sverige i dag har en arbetsdag, om man räknar in restiden och eventuell tid för hemläxor, som sträcker sig över en tidsrymd Prot. 1987/88:123 som få vuxna skulle acceptera. 19 maj 1988 Samtidigt som frågan om sex timmars arbetsdag står på de vuxnas politiska dagordning har t.ex. Anna som bor i Skog och går i sjuan en arbetsdag som sträcker sig över nio timmar plus eventuell ytterligare tid för hemläxor. Är detta rimligt? Vi anser inte det och föreslår därför att ett särskilt stöd kan utgå till skolor i glesbygd så att vi inte framöver behöver se fler elever drabbas av längre och längre arbetsdag, beroende på bl.a. skolnedläggningar. Om riksdagen skulle bifalla vpk:s förslag om stöd till skolor i glesbygd, kunde föräldrarna i Drevdagen räkna med konkret stöd från riksdagen. Drevdagen är ett exempel på att föräldrar verkligen ställt upp och intresserat sig för sina barns skola och studievillkor. Det är beklämmande att trots allt tal om föräldraengagemang och vikten därav i alla möjliga och omöjliga sammanhang står föräldrarna i Drevdagen ganska ensamma i sin kamp. Det är anmärkningsvärt i det sammanhanget att inte de partier som säger sig ställa upp på föräldrarätt och föräldrainflytande och som säger sig stödja t.ex. Hem och skolas idéer där omkring inte har något att säga i fråga om skolor som den i Drevdagen. Misstanken slår mig, när jag läser de borgerliga reservationerna, att om det i Drevdagen hade handlat om en privatskola, hade det varit en annan ton i den borgerliga skällan. Då hade det säkert funnits pengar i de borgerliga skolbudgetförslagen. Jag kan konstatera, mot bakgrund av vad vi kommer att behandla i nästa utskottsbetänkande, att det är skillnad mellan Drevdagens barn och ungdomarna i privata gymnasieskolor i Göteborg. Jag återkommer till detta i nästa anförande. Att vi vill ge särskilt stöd åt skolor i glesbygd handlar också om vad jag inledningsvis kallade för skolan som ett regionalpolitiskt instrument. Vi menar att det är naturligt att se grundskolan och gymnasieskolan och deras tillgänglighet i regionalperspektiv, så som högskolan betraktas. När vi talar om skolan ur ett fördelningspolitiskt perspektiv, handlar det om tillgänglighet dels rent geografiskt, dels pedagogisktmetodiskt. Särskild viktig är den senare utgångspunkten för oss då det handlar om att utveckla utbildningspolitiken för de elever i skolan som är handikappade. Skolan har på senare tid getts möjligheter att använda datorer i undervisningen, och i en del fall har nog datorns betydelse för undervisningens bedrivande överdrivits något. Det är självfallet så att fortfarande är ur argumentationsfilosofisk synpunkt sett det tryckta ordet överlägset den elektroniska bilden. Kontakten mellan människor kan lika litet i skolan som på något annat ställe i samhället ersättas av en bildskärm. Men det är alltså viktigt att både metodiskt och pedagogiskt utveckla datorn som undervisningshjälp i skolan. I detta sammanhang menar vi från vpk:s sida att detta utvecklingsarbete är till gagn för elever med handikapp, och det bör stödjas kraftigare än i dag. Därför har vi föreslagit små extra medel till att utveckla det pedagogisktmetodiska arbetet med att utnyttja elektroniska datamaskiner i skolan, särskilt för handikappade. Det finns t.ex. ett behov av att samla den kunskap som i dag finns spridd på olika skolor, där handikappade elever går och där 9” Prot. 1987/88:123 «man på varje skolenhet har skaffat sig erfarenhet av hur man kan använda 19 maj 1988 datorer som hjälpmedel i undervisningen. Det finns mycket att göra på det området och som kostar väldigt väldigt lite. Ansläggksrage Jag yrkar bifall till vpk:s reservation.

Herr talman! Diskussionen här visar hur svårt det är att föra en övergripande skolpolitisk debatt, när bara vissa delar finns med i betänkandet. Björn Samuelson vill också göra gällande att jag svartmålar den svenska skolan. Jag gör inte det. Jag säger inte att den är grå, svart och trist. Jag säger inte att lärarna är en grå och trist massa, vilket Samuelson vill pådyvla mig. Nej, vad jag säger är att på en punkt är vi mycket kritiska, och det gäller att skolan inte har lyckats uppnå den individualisering som är alldeles nödvändig för att de elever vi i dag har i skolan skall kunna finna undervisningen meningsfylld och också känna att kunskap är en förmån, att det inte är ett straff att gå i skolan. Vi har andra krav i vår motion som inte behandlas just i dag. Vi vill på två linjer starta den pedagogiska förnyelsen, öka friheten i systemet och öka tiden för inlärning. Det är de viktigaste kraven vi har ställt. Andra krav ärt.ex.

Det är sådana saker som vi vill satsa på för att skapa bättre möjligheter för lärarna att åstadkomma den individualisering som vi anser är alldeles nödvändig för att den svenska skolan skall utvecklas bättre i framtiden.
Herr talman! Tänk vilken hjälp föräldrarna och eleverna i Drevdagen hade haft med att driva sin skola vidare om vi haft de bestämmelser i Sverige som vi moderater så gärna vill ha. Det gäller bestämmelser som innebär att man skall ha rätt att starta en fristående skola med statsbidrag som motsvarar de bidrag som utgår till det kommunala skolväsendet. Och bidraget till de fristående skolorna skulle motsvara den kommunala elevkostnaden. Då hade det inte varit några som helst problem för föräldrarna i Drevdagen att driva sin skola.

Herr talman! Jag kanske hörde fel när jag tyckte att Ylva Annerstedt sade att den svenska skolan var likriktad och grå. Ylva Annerstedt säger att man vill ha en ökad satsning på lärarna. För det första, herr talman, gick folkpartiet med på cash-limit-principen som fanns i regeringens budgetförslag, vilket innebar att om avtalsrörelsen skulle spräcka 4-procentsspärren så skulle det gå ut över skolan och den statliga För det andra sade man, i en reservation frän folkpartiet, att man var villig — Prot. 1987/88:123 att satsa ytterligare 5 milj.kr. på lektorer i gymnasieskolan. 19 maj 1988 För det tredje ville inte folkpartiet gå med på att ge de s.k. tidigarelärarna kompetens att undervisa i engelska. Lektorerna har det satsats på i det här sammanhanget, men inte på övriga lärare. Birgitta Rydle säger att om moderaterna finge råda så skulle Drevdagens skola överleva och kanske vara en privatskola. Men föräldrarna i området kring Drevdagen och barnen i Drevdagens skola vill tillhöra det allmänna skolväsendet. Det är detta som är skillnaden. Om nu Birgitta Rydle tycker att Drevdagens skola skall kunna överleva, så har hon här chansen att rösta på vpk:s reservation om särskilda anslag till skolor i glesbygd. Ni har ju de 25 miljonerna eftersom ni liksom folkpartiet skär ned på anslaget till utvecklingsarbete i skolan.
Herr talman! Björn Samuelson hade rätt när han sade att jag hade sagt att skolan var likriktad. Det är alldeles riktigt. Den svenska skolan och det svenska skolsystemet hör faktiskt till de allra mest likriktade i hela världen. Det är detta vi försöker att ändra litet grand på. Vi vill ge ökade förutsättningar för lokal profilering, ge ökade förutsättningar för personalen att påverka, ge mer inflytande åt både elever och föräldrar. I den svenska skolan är dessa möjligheter nästan obefintliga. Skolan ser i stort sett nästan likadan ut överallt. Vi vill ändra på det och ge mer inflytande både åt personal och åt de lokala intressenterna, föräldrar, elever och lokala skolpolitiker, samt ge möjlighet till att i större utsträckning ta hänsyn till elevernas intressen när det gäller att utforma undervisningen.
Herr talman! Vi vill naturligtvis också från vpk:s sida ge skolan ökade förutsättningar för t.ex. individualisering. Men vi drar då konsekvenserna av detta, och det är därför som vi, i det betänkande som kommer att behandlas härnäst i kammaren, föreslår att man satsar på ett reinvesteringsprogram så att man kan bygga små grupprum i skolan och bygga skollokaler på ett sådant sätt att de anpassas till den verksamhet som det föreskrivs i läroplanen att man skall bedriva i grundskolan. Lärarna skall kunna få en egen arbetsplats i skolan och de skall befinna sig i skolan under dagtid, så att de blir lätta att nå för föräldrar och elever. Men detta kommer folkpartiet att vara med om att avslå vid omröstningen om det betänkande som vi skall behandla härnäst i kammaren. Jag måste fråga Ylva Annerstedt vad hon menar med att den svenska skolan är likriktad. Jag känner inte igen den beskrivningen av den svenska skolan, och min erfarenhet av den är ganska aktuell, både direkt och indirekt. Jag önskar att Ylva Annerstedt och jag kunde kvitta ut oss fredagen den 10 juni och tillsammans åka till en skola där man har skolavslutning, och se om den svenska skolan är så hemskt likriktad. Men det är kanske bara den dagen som man enligt Ylva Annerstedts förmenande inte ser likriktningen i skolan. Jag protesterar mot den snedvridna bild som Ylva Annerstedt målar upp av den svenska skolan. Det finns anledning till kritik och det finns anledning till kol Prot. 1987/88:123 förslag om förbättringar. Vi från vpk:s sida drar slutsaterna av detta och lägger fram förslag till riksdagen. Men det får vara litet balans och sans i kritiken av den svenska skolan, dess lärare och elever.

Herr talman! Den svenska grundskolan har verkat i sitt första kvartssekel. Alla uttydare till trots har grundskolan bestått en rad prov och visat sig hävda högt ställda målsättningar. Visst är det en annan — ja, bättre — grundskola som vi nu diskuterar än den som tidigare företrädare för grundskolan träffade uppgörelse om 1961 — den s.k. Visbyöverenskommelsen. Högstadiet är exempelvis sammanhållet, och vi tvingar inte eleverna att göra sitt yrkesval redan i skarven mellan mellanstadiet och högstadiet. Det är detta som också ger regeringen möjlighet att nu föreslå mindre högstadieskolor än tre paralleller i glesbygd. Därvid tillmötesgår vi ett länge närt önskemål från flera platser. Högstadiet skall inte i glesbygd behöva vara baserat på huvudhögstadium i en centralort. I Sverige har vi för övrigt ett solidariskt system med statsbidrag som gör det möjligt att behålla skolorna i glesbygder. Detta är också förhållandet för lågoch mellanstadiet.

Det är en spännvidd på ca 12 000 kr. per elev i statsbidrag. Detta är också ett konkret svar till Larz Johansson på frågan vad man kan göra för att hjälpa kommuner som kan ha olika ekonomi. Det är ett konkret exempel — så fungerar statsbidraget. Tidigare generationer har varit framsynta och sett långsiktigt i sin reformpolitik. Deras vedermödor har inte varit utan betydelse. Skolreformer har inneburit stora steg mot en skola för alla. Tidigare generationer ville att vi skulle undanröja de hinder som gjorde att vissa elever gallrades bort, hänvisades till återvändsgränder och fick alltför dåliga kunskaper. När jag på 50-talet var ungdomsklubbist och tyckte att koalitionsregeringens ytterst ansvarige för utbildningen skulle vara socialdemokrat, fick jag beskedet att ecklesiastikminister Ivar Skabersjö var en varm tillskyndare av den svenska skolreformen. Vi förväntansfulla SSU-are kunde med tillit förlita oss på att reformerna på skolområdet skulle drivas av just honom. Ja, vi kanske nöjde oss med det då. I vår tid har vi också en företrädare för samma parti, centerpartiet, som dock inte är skolminister men skolpolitiker. Han heter Larz Johansson och är ganska yvig med resurserna till skolan. Det skall kvarhållas resurser i grundskolan trots att regelsystemet i statsbidragshänseende säger något annat. Centern vill minska antalet elever i klasserna på mellanoch högstadiet till högst 25 elever. Larz Johansson sade i sitt första inlägg att det var vanligt förekommande på mellanstadiet med ända upp till 34 elever i klassen. Jag tror det är riktigare att säga att det hör till undantagen, men det kanske förekommer. Även folkpartiet och moderaterna vill ha ett elevantal av högst 25. Men Prot. 1987/88:123 högst 25 elever i skolklassen på mellanoch högstadiet får nog förbli 19 maj 1988 önskemål för åtminstone folkpartiet och moderaterna. Det är nära nog en miljardsatsning, vars finansiering kräver resurser från annat håll än från själva skolområdet. Centerpartiet har ju sina 300 miljoner — varifrån man nu får dem vet jag inte — och kan då lyckas med att till en tredjedel genomföra reformen. Men moderaterna har ju tagit sina resurser i huvudsak från anslaget Särskilda insatser på skolområdet, som är till för elever som behöver stöd i sin skolsituation. De skulle helt förlora detta om moderaternas förslag till modell för ändrat statsbidragssystem gick igenom. Folkpartiet har sina 70 miljoner som man hämtat från förstärkningsresursen. Den är ju också till för att hjälpa elever och för att skolan skall kunna hävda sina ambitioner att förmedla kunskapsinhämtandet. Det här är egentligen bara önsketänkande, speciellt från folkpartiets och moderaternas sida. När den borgerliga regeringen tillträdde 1976 fick vi förvånade lyssnare veta att det egentligen var ett misstag att man hade skrivit in kravet på 25 elever i skolklasser på alla stadier. Frågan är om det den här gången är lika allvarligt menat. Hemspråket i skolan har vi i utskottet skrivit utförligt om. Anledningen är att föredragande statsrådet Bengt Göransson i sin plädering vill att man skall ge undervisning i varje ämne och att inte andra i och för sig angelägna ämnen skall tillåtas förekomma på de schemabundna tiderna. Statsrådet har tillåtit sig att plädera för att också hemspråket skall schemaläggas. Det är inte vår kunskap som säger att det är bra för elever från andra språkområden att de ges undervisning i sitt eget hemspråk. Det har forskare och företrädare för pedagogiska och sociala aspekter gett oss besked om. Därför försöker vi som politiker tillmötesgå detta grundläggande krav. När vi gör det får vi se till att inte andra angelägna mål i skolan kommer på undantag. De elever som skall ha hemspråksundervisning skall också få undervisning i basämnena. Men jag hävdar att de kan behöva delta tillsammans med sina kamrater i undervisning i andra ämnen, t.o.m. i ”timme till förfogande”, för att de skall få uppleva också den sociala helheten. Jag hoppas att alla nu skall förstå att skolan är angelägen om hemspråket. I vår skola är vi mest angelägna om att invandrarelever får hemspråksundervisning. Ingen skola i världen kan uppvisa samma ambition som den svenska skolan har på denna punkt. Svenska skolor i utlandet vill vi satsa på, så att elever som vistas kortare eller längre tid i utlandet skall kunna gå i dessa skolor. SÖ har lämnat till regeringen ett utredningsförslag som innebär en förstärkning med 9,8 milj.kr. Regeringen har stannat vid 7,5 miljoner. Det är inte litet utan nära nog en sjudubbling av anslaget. Det ger ökade möjligheter att klara personalkostnader, ger bättre stöd till varje elev och innebär en bättre finansiering av lokalbidraget. De borgerliga vill biträda SÖ:s förslag. Det hade kanske varit angeläget, men nu har vi inte dessa resurser. För övrigt återkommer regeringen när SÖ har ett förslag när det gäller högstadiets statsbidrag i utlandsfungerande skolor. 101 Specialskolorna är föremål för kraftiga satsningar i första hand när det gäller dataområdet. En dator kan vara ett mycket bra hjälpmedel i undervisningen bland handikappade elever. Det är därför positivt att hela skolan, inkl. specialskolan och också särskolan, är med när ny teknik introduceras. Fristående skolor i Sverige är blygsamt förekommande. Jag tror att Larz Johansson sade att andelen var 3 Ze. Men vi har alltså några tusen elever i dessa fristående skolor. Den borgerliga regeringen lade fram 1982 ett förslag om hur verksamheten i och statsbidraget till dessa skolor skall regleras. Detta regeringsförslag har varit i kraft sedan dess, men under tiden har också förbättringar genomförts. I nuvarande läge har någon höjning av statsbidragen icke aktualiserats av regeringen, och majoriteten har följt samma linje. Inte heller har en av SÖ gjord utvärdering på denna punkt föranlett några andra ändringar än att länsskolnämnderna tar över godkännandet av fristående skolor. Vpk reserverar sig på vissa punkter, kanske mera av formella skäl. Man vill t.ex. ha en ännu större satsning på glesbygdsskolor. Jag vill peka på att vi har lagt fram ett förslag som innebär att högstadier i glesbygden får en bättre situation framöver. Totalt sett är det av stort värde att kunna konstatera att det finns en bred intressegemenskap mellan partierna om den svenska skolan. Men denna enighet har präglats av den starka kraft som socialdemokratin utgjort under skolreformernas tidevarv. Det är inte övermaga att konstatera detta. Den kraftiga och viljestarka satsningen från socialdemokratin på skolområdet har givit bestående resultat och har också inspirerat andra partier till att göra upp liknande radikala och offensiva program. Sett i ett internationellt perspektiv är skolan i Sverige bäst på att tillvarata alla elevers behov i undervisningen. Man behöver bara se ut över världen för att konstatera detta. Ingen annanstans har vi en skola som ger alla elever chansen att delta i undervisningen och även att fullfölja sin skolgång. I höst startar en ny lärarutbildning, som vi hoppas skall ge en skola som är än mera anpassad till eleven. Vi har också fått ett program för en tioårig satsning på lärarfortbildning för att redan utbildade lärare i skolväsendet skall få en möjlighet till en introduktion på den nya lärarutbildningens grund. Vi har också fått en ny tjänsteorganisation för lärarna i grundskolan. Om några veckor framläggs den skolpolitiska propositionen, som för övrigt alla partier i långa stycken fått sätta sin prägel på. Låt oss hysa tillförsikt om vår svenska skola. I enskildheter finns det säkerligen mycket övrigt att önska, men det är sådant som vi kommer att få diskutera också framöver. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i förevarande betänkande om grundskolefrågor.

Herr talman! Helge Hagberg försökte svara på en del av mina frågor, men jag är inte riktigt säker på att han förstod dem rätt. Jag är naturligtvis, vilket Helge Hagberg känner till, väl medveten om att det finns skillnader mellan statsbidragen till olika kommuner. Det är en stor spännvidd mellan den ”billigaste” och den ”dyraste” eleven. Spännvidden är ungefär 64 20. Detta system är uppbyggt för att utjämna olika existerande skillnader. Men trots detta, Helge Hagberg, får olika kommuner olika kostnadstäckning för motsvarande verksamheter, t.ex. vad gäller lärarlöner. Detta är ett missförhållande som vi på något sätt måste försöka rätta till och som jag tyckte att Helge Hagberg skulle försöka att kommentera. En andra fråga anknyter litet grand till det beröm som Helge Hagberg avslutningsvis gav åt socialdemokratin för kraftiga satsningar på utbildningsväsendet. Jag skulle vilja säga att han talar om det förgångna. I den moderna tiden handlar det faktiskt mest om en nedrustning av skolan. Det är också en förklaring till att statens kostnadsandel har, som jag sade tidigare, minskat från 52 9 till 44 20. Detta, Helge Hagberg, går inte skolan spårlöst förbi. Det har haft sina effekter på skolväsendet. Till sist skall jag upprepa den fråga som jag ställde inledningsvis. Man kan naturligtvis fälla värderande omdömen, som Helge Hagberg gjorde, och säga att våra förslag är yviga när det gäller ekonomin osv., men det är er avslagsmotivering som är intressant. Ni säger att ni avstyrker vårt förslag om mer resurser till skolan dels därför att ni har vägt behoven i skolans verksamhet och inte funnit någon anledning till bifall, dels därför att ni har jämfört dessa anspråk med andra behov i samhället och funnit att de senare väger över. Jag gav då Helge Hagberg ett mycket konkret exempel: Är det viktigare att använda en kvarts miljard kronor till att lägga om folkbokföringen än att ge motsvarande resurs till skolan föra att man t.ex. skall kunna få mindre klasser och bättre läroböcker? Den exakta innebörden av er avslagsmotivering är ju att ni har vägt dessa behov mot andra anspråk. Jag ställer därför ett konkret sådant anspråk mot skolans anspråk. Jag återupprepar min fråga till Helge Hagberg: Är det viktigare med folkbokföringen än med skolan?

Herr talman! Helge Hagberg inledde med att säga att det skulle kosta en miljard kronor att åstadkomma en minskning av antalet elever till högst 25 i varje klass. Jag skulle vara mycket tacksam om han ville ta fram den beräkning som ligger bakom denna uppgift. Vi har förgäves försökt få fram några exakta beräkningar av precis hur mycket pengar som skulle behövas för att få ned elevantalet till högst 25 elever i varje klass. Vi har emellertid inte någonstans sagt att vi tror att enbart 70 milj.kr. skulle räcka för att åstadkomma detta. Däremot har vi sagt att en fri användning av förstärkningsresursen, tillsammans med den påplussning av 70 miljoner som vi faktiskt har föreslagit, bör göra detta möjligt och även bör ge utrymme för insatser för elever med särskilda behov. Helge Hagberg måste väl inse att behovet av kringpersonal radikalt måste minska om man har högst 25 elever i varje klass. Vi tror för vår del på vad lärarna säger på den punkten. Detta är deras viktigaste krav för att förbättra arbetsmiljön i skolan. Vad sedan gäller fristående skolor säger Helge Hagberg att dessa har mycket få elever, bara några få promille av samtliga elever. Ja, men man måste ställa sig frågan: Varför är de så få? Det beror naturligtvis på att det är näst intill omöjligt att driva en fristående skola med så begränsade statsbidrag som vi faktiskt har i Sverige. Det statsbidragssystem som de borgerliga regeringarna införde var bara en början. Statsbidraget infördes från ett nolläge, där över huvud taget inga statsbidrag utbetalades. Vi har för vår del för länge sedan insett att den modellen var alldeles för dålig och otillräcklig. Vi har under en lång följd av år sagt ifrån att det faktiskt måste göras någonting på detta område, så att elever i fristående skolor får ett statsbidrag som är jämförbart med dem som ges till barn i det övriga skolväsendet. Vi tycker också att frågan om man skall ha rätt att välja en fristående skola utan att för den skull behöva vara speciellt förmögen är principiellt viktig. Helge Hagberg sade dessutom att det inte finns något annat land som erbjuder skolundervisning av samma omfattning som tillhandahålls i vår skola. Jag skulle vilja vända på det hela och fråga Helge Hagberg: Kan Helge Hagberg ge något exempel på med Sverige jämförbara länder som inte ger en god utbildning åt alla? Vi kan då rensa bort icke industriländer. Det är ju tvärtom så att jämförbara länder har en mycket hög kvalitet på sin skola. De har dessutom en gymnasial yrkesutbildning som omfattar upp till fem år.
Herr talman! Helge Hagberg inledde med att skryta om grundskolan. Det som ingick i hans skryt var att det var fantastiskt att vi hade fått ett sammanhållet högstadium. Men enligt moderaternas sätt att se det är det stora felet med dagens grundskola just att vi har ett sammanhållet högstadium. Det måste i stället till fler valmöjligheter för att skolan skall kunna tillgodose elevernas individuella inriktningar, intressen, önskemål och förutsättningar. Det är verkligen med ett sammanhållet högstadium som man skapar återvändsgränder. Jag vill återkomma till vad Ylva Annerstedt sade och vi moderater har sagt så många gånger, att ett sammanhållet högstadium innebär att alla elever skall läsa samma sak på lika lång tid. Det låter som om vi skulle ha föreslagit att anslaget för särskilda insatser på skolområdet skulle tas bort, men det har vi inte gjort. Pengarna finns ju kvar —- vi har bara tyckt att de skall anslås på ett annat sätt. 190 milj.kr. finns kvar för särskilda åtgärder för elever med olika former av handikapp, och 120 milj.kr. finns som medel för särskilda åtgärder i grundskolan. Särskilda åtgärder i grundskolan behövs faktiskt på mellanstadiet, och därför har vi föreslagit att pengarna skall anslås för det ändamålet. Helge Hagberg sade att det är några tusen elever som går i fristående skolor. Tycker Helge Hagberg att det är några tusen för mycket? Om han inte gör det, varför vill då inte ni socialdemokrater vara med om att ge de eleverna bättre förhållanden och även skapa möjlighet för fler föräldrar att välja skola för sina barn? Jag fick inget svar på min fråga: Vad har ni socialdemokrater emot att alla föräldrar och elever ges samma möjlighet att välja skola? Det gäller inte bara de fristående skolorna utan även i det kommunala skolväsendet. Borde man inte ge föräldrar och elever rätt att själva välja skola i stället för att eleverna skall skickas till den skola som myndigheterna bestämmer att eleverna skall gå i? Slutligen beträffande basresursmedeltalet: Vi har sagt att man bör kunna Prot. 1987/88:123 avgöra lokalt hur medlen för extra insatser på mellanstadiet skall användas 19 maj 1988 om man vill använda dem för att sänka delningstalet i klasserna eller för att åstadkomma andra gruppstorlekar. Helge Hagberg angriper detta med en sänkning av basresursmedeltalet, men då läser jag på s. 6 i utskottsbetänkandet att riksdagen har ”gjort ett uttalande om en successiv avveckling av denna normering”. Är då inte socialdemokraterna längre med på detta? Vill ni alltså inte sänka basresursmedeltalet?

Herr talman! Efter Helge Hagbergs anförande kan jag konstatera att det inte finns något socialdemokratiskt stöd för att göra särskilda insatser för skolor i glesbygd — det skall tydligen handla om privatskolor i Göteborg eller Stockholm. Det är litet tråkigt, för det innebär att man har ett kort perspektiv på skolplaneringsmöjligheterna framöver. Vi vet att antalet barn kommer att öka en bit in på 90-talet, och det gäller förmodligen också barn ute på landsbygden. Socialdemokraterna har bidragit till en radikal utveckling av skolan, säger Helge Hagberg. Jag kan väl ge honom rätt i det, men det handlar i så fall inte om socialdemokratisk skolpolitik efter 1982. Helge Hagberg glömmer bort de senaste årens nedskärningar på mer än två miljarder på skolans område, och han glömmer bort årets nedskärning på 60 milj.kr., med benäget bistånd av folkpartiet och moderaterna. Han glömmer också bort uppgörelsen med moderaterna och folkpartiet om lärartjänsterna, vägran att ge tidigarelärarna kompetens i engelska, med benäget bistånd av folkpartiet och moderaterna, och kassabegränsningsprincipen i fråga om läraravtalen, med benäget bistånd av folkpartiet och moderaterna. Det är väl, Helge Hagberg, inte tillsammans med folkpartiet och moderaterna som socialdemokraterna driver en radikal skolpolitik, utan det är väl i stället så att ni tillsammans med dem har drivit en skolpolitik med allt värre konservativa förtecken.

Herr talman! Birgitta Rydle och Ylva Annerstedt började sina anföranden med att beklaga att ärendemängden i utskottet var så stor att man inte hade möjlighet att ta upp de mer principiella frågorna om betyg, skolstart och annat som det skulle ha varit intressant att ta upp i sammanhanget. På den punkten tycker jag att Larz Johansson gav ett bra svar. Han sade att det som vi nu diskuterar, anslaget till grundskolan, också i hög grad handlar om principiella frågor. I det kan man gärna göra utvikningar som i så fall också innefattar de områden som Birgitta Rydle och Ylva Annerstedt skulle vilja diskutera. Om man ser tillbaka på den senaste femårsperioden av socialdemokratisk skolpolitik kan man kanske säga att vi inte har haft så stora valmöjligheter i fråga om att bedriva en socialdemokratisk skolpolitik. Vi övertog ju ett fögderi på det ekonomiska området som klart sade oss att vi måste restaurera den svenska samhällsekonomin. Det var våldsamma besparingar som måste till för att klara det. kammare utan att det ändrades en siffra och utan att någon punkt togs bort — allt gjordes upp i samordningskanslierna. Det var ganska hårda tag, inte minst på skolområdet. Det var då man började knapra ordentligt och göra besparingar på skolans område. Jag tror mig kunna konstatera att vi inte sedan 1982 har haft några så våldsamma besparingar på skolans område — och inte heller på något annat område — som just under de två första åren på 80-talet, under borgerlig ledning. Jag kan konstatera att vi har haft besparingar också sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1982 — det har varit nödvändigt att genomföra en sådan politik och ha ett sådant program. Ett försvar för detta är kanske att det skedde mot bakgrund av en situation där budgetunderskottet var våldsamt och där lånebeloppet gentemot utlandet hade ökat till mycket höga belopp. Det är vad jag kan säga i min första replik.

Herr talman! Även om man låter Helge Hagbergs historiebeskrivning som inte är helt korrekt passera oantastad, tycker jag att man ganska ofta brukar få höra att den svenska ekonomin nu är återställd. Vi har statsministerns ord från den socialdemokratiska kongressen på att vi nu skall bygga en skola som vi kan vara stolta över, där barnen har egna läroböcker och där de har bra lokaler. När kommer de insatserna att göras, Helge Hagberg? Ni fortsätter bara att diskutera besparingar och åter besparingar. Ni gör inte den minsta ansats för att återställa de ca 2,5 miljarder kronor i fast penningvärde som skolan har blivit av med sedan det socialdemokratiska regeringstillträdet. Det är faktiskt så, Helge Hagberg, att om man skriver in en avslagsmotivering i ett utskottsbetänkande, måste man försöka att stå för den motiveringen. I den mån motiveringen är otydlig måste man också kunna tala om vad man menar. Om det skrivs i avslagsmotiveringen att frågan om mera resurser till skolan måste prövas mot verksamhetens behov, innebär det att ni således har prövat det och kommit fram till att skolan inte behöver mer resurser, snarare mindre, eftersom ni sparar på den även i år. Ni säger dessutom att dessa behov skall prövas mot andra verksamheter. Ni har då funnit att dessa andra verksamheter är viktigare. Jag har därför en mycket konkret och tydlig fråga till Helge Hagberg. Är det viktigare att flytta folkbokföringen från kyrkan och använda 250 milj.kr. om året till det än att ge skolan mer resurser för att minska klasstorleken, för att höja kvaliteten, för att bevara små skolor på glesbygden och i storstadsområden — det finns små skolor som är nedläggningshotade även i storstadsområdena — och för att kunna rusta skollokalerna så att arbetsmiljön blir dräglig? Häromdagen kunde vi läsa i tidningarna att Stockholm hotas av böter av sin egen hälsooch miljöskyddsnämnd, därför att det finns tre skolor i så bedrövligt dåligt skick att man funderade på att stänga dem enligt arbetsmiljölagen. Det är den sortens avvägningar, Helge Hagberg, som ni gör och har gjort. Ni är fortfarande svaret skyldiga på min fråga. Är det viktigare att använda dessa resurser för att flytta folkbokföringen än att använda dem i skolan?
Herr talman! Socialdemokraterna återkommer ständigt till det budgetun 19 maj 1988 derskott som de fick ta över vid regeringsskiftet. Under de borgerliga åren” hade vi för det första en oljekris av icke tidigare skådat slag. Vi hade för det andra den djupaste lågkonjunkturen sedan 1930-talet. Tycker Helge Hagberg verkligen att de borgerliga regeringarna skulle ha struntat i att låna pengar och i stället låta arbetslösheten gå i höjden? Dessa pengar gick nämligen till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag vill sedan återkomma till den delade diskussion vi har haft här i dag. Det är självfallet intressant och viktigt att diskutera skolans ekonomi som styrmedel. När denna diskussion emellertid inte paras med en diskussion om pedagogisk förnyelse och utveckling av det inre arbetet, har man faktiskt missat det essentiella, det viktigaste i skolans verksamhet. Det är därför jag vid ett flertal tillfällen tagit upp vikten av att satsa på individualisering i skolan. Folkpartiet anser att ett av de allra viktigaste insatserna i den framtida skolan är att öka friheten i systemet — att göra det möjligt för skolor att profilera sig, att göra det möjligt för lärare på vissa skolor med specialintressen att göra särskilda insatser och att låta elever och föräldrar välja skolor både inom och utom skolsystemet.
Herr talman! Helge Hagberg har nu en sista chans att svara på den fråga jag har ställt två gånger men inte har fått något svar på. Vad har ni emot att alla föräldrar och elever ges samma möjlighet att välja skola? Skall det vara så att möjligheten att välja skola skall vara beroende av tjockleken på föräldrarnas plånbok? Är det kanske t.o.m. på det sättet att ni från socialdemokratiskt håll vill avskaffa de fristående skolorna?

Herr talman! Till Larz Johansson vill jag säga att det beslutades tidigare under riksmötet att folkbokföringen skall övergå från kyrkokommunerna till staten. Det uppstår då en viss kostnad som staten får ta på sig, säger Larz Johansson. Det var ingen företrädare för centerpartiet som konkret sade att man ville ta just denna kvarts miljard och lägga över den på skolan. Sådana argument förekom nog inte. Vi får väl titta litet närmare på vad som var motiven. Vi har inte tid att här argumentera för just folkbokföringens överförande från kyrkan till staten. För övrigt vill jag emellertid säga till Larz Johansson, det kan också gälla övriga borgerliga partiers företrädare, att vi bl.a. har två huvudmän för den svenska skolan. Vi har kommunerna och vi har staten. Vi ser i dessa tider en rad exempel på hur kommunerna seriöst och noggrant går igenom sina ansvarsområden. Det gäller skolmaten, lokalerna och övriga områden som kommunerna står för. Budskapet från partikongressen och partiordföranden var också att vi skall göra en satsning på skolan och att det är huvudmännen som är ansvariga för denna skola som skall göra dessa insatser. Individualiseringen, Ylva Annerstedt, är nog så viktig. Vi har mycket av individualisering i det svenska skolväsendet. Det är möjligt att det går att göra mera. När det sedan gäller detta med att välja skola, skall inte 107 alternativet vara att välja en fristående skola. Vi skall se till att vi inom skolsystemets ram får profilerade skolor så att det blir intressant och spännande för eleverna att fundera över vilken skola de skulle vilja gå i. Beträffande basmedeltalet på mellanstadiet finns det en uppgörelse mellan vpk och socialdemokraterna. Vi har där sagt att vi skall minska elevantalet till den nivå det låg på innan de borgerliga regeringarna började pruta på skolan. Björn Samuelson! Vi skall nog även i framtiden satsa på glesbygdsskolor.

Herr talman! Jag vill inleda mitt anförande i denna debatt med några ord till Ylva Annerstedt. Hon började med att rikta en förebråelse mot regeringen och sade att det var en socialdemokratisk taktik att förhala en fråga så att det blir för sent att fatta beslut. Ylva Annerstedt syftade därvid på de förslag som kommer att läggas fram i en särskild skolpolitisk proposition. På den punkten vill jag komma med ett mycket bestämt genmäle. Bakgrunden till hanteringen är tvärtom i själva verket en önskan att följa en god parlamentarisk tradition i Sveriges riksdag för att i en bred parlamentarisk beredning ta vara på synpunkter och uppfattningar, också från oppositionen, så att man kan lägga fram förslag som är värdefulla. Jag vill i det stycket gärna ge exempel från den styrberedning vars betänkande nyligen avlämnades. Vi har i kammaren en ledamot som heter Larz Johansson som — och det måste jag medge, som alltför ofta är hans motdebattör här i kammaren — har en oerhörd sakkunskap. Han är väl påläst. Han vet alltid vad han talar om och kan därför i kammaren vara en mycket besvärlig debattör. Men nog är det synd om hans erfarenheter och kunskaper bara skall tas till vara i debatter, i det som är litet grand av uppvisning i kammaren. Jag tycker att det är en poäng att vi har haft möjlighet att under en vinters arbete utnyttja den kunskapen i en parlamentarisk beredning för att kunna lägga fram ett förslag som har vägt in de kunskaper och åsikter som han har. Jag tycker inte att det är värt att beteckna som någon form av oanständighet från regeringen med avsikt att förhala en frågas avgörande. På den punkten vill jag invända och väljer som exempel den process som vi just har avslutat. På samma sätt är det när vi i propositionen lägger ett förslag om vem som skall godkänna en fristående skola. Jag får litet insinuant påpekandet att vi har föreslagit länsskolnämnden för att hindra de fristående skolorna. Men bakgrunden är, Ylva Annerstedt, att vi har ett antal processer där den lokala skolstyrelsen har förlamats av de motsättningar som har rått i den kamp som ofta uppstår när man skall ta ställning i ett nära perspektiv. Jag har haft ambitionen när jag har ställt mig bakom förslaget och varit tillskyndare till det att man skulle kunna lyfta upp en sådan prövning för att slippa en del av de infekterande faktorer som kan spela en roll i den lokala debatten. Den stora debattfrågan var faktiskt en konflikt i en skola som skolstyrelsen i en kommun ca 70 km från Stockholm i realiteten inte kunde lösa. Det är vad det handlar om! Vidare noterar jag att här har talats om likformighet i den svenska skolan = Prot. 1987/88:123 och på den punkten har debatten mycket tydligt vederlagt det som Ylva 19 maj 1988 Annerstedt sagt. Hon sade i en replik: Vi har den mest likriktade skolan i hela världen. — Ja, det är fantastiskt! Den är naturligtvis på många sätt den skola som ger alla den mest likvärdiga utbildningen. Det är ju inte många länder i världen som kan upprätthålla en sådan geografisk likformighet och likvärdighet som vi har. Men jag har tyckt att det har varit ett värde att elever i den lilla orten, i glesbygden, har tillgång till en utbildning som i huvudsak är likvärdig med den som eleverna har i de stora skolorna. Vi har också en ambition att alla elever skall nås av kunskaper och färdigheter. Jag har mött ministerkolleger från andra länder vid en skolkonferens på Irland som har sagt: Hur kan ni tro att ni skall kunna ge alla elever kunskaper? För oss räcker det att vi kan nå 85 96 eller möjligen 90. Där har vi vår ambitionsnivå. — Men vi i vårt land accepterar inte den nivån. Det kan givetvis sägas att vi har likformighet i skolan när vi vill att också de sista tio procenten skall nås av undervisningen. Det är möjligt att detta är negativt för Ylva Annerstedt, men för mig innebär det utomordentliga värden i det svenska skolsystemet. Däremot är elever och undervisning inte på någon punkt likriktade eller präglade av ensidighet. För några dagar sedan hade jag möjlighet att möta en grupp elever från en särskola ute i landet som gjorde ett studiebesök i riksdagen. Det var fria, glada och öppna ungdomar, var och en bärare av sin egen individualitet, som ingick i den klassen. Jag tänkte på de många bilder jag har sett av elever på de institutioner som föregick särskolan, tänkte på hur uniforma de såg ut. Om vi tittar i skolhistorien kan vi hitta en hel del som kan visa vilken utveckling som har skett i det stycket. — En mycket bra mätare på hur samhället tar hand om de sina är hur det ägnar omsorg och uppmärksamhet åt de barn och ungdomar som har det svårast. Herr talman! Vi har haft en omfattande diskussion under vintern om hemspråksundervisningen. Låt mig i detta sammanhang bara göra några korta påpekanden utöver vad som tidigare har sagts. Utbildningsutskottets betänkande klargör att hemspråksundervisningen är permanent i det svenska skolsamhället, att den bör ha samma ställning som annan undervisning och ges likvärdiga arbetsmöjligheter. Det var den uppfattningen som var utgångspunkten för det uttalande jag gjorde i vintras, som på många håll mycket grovt har misstolkats, vilket jag naturligtvis beklagar. Jag noterar nu med tillfredsställelse att utbildningsutskottet har ställt sig bakom ett enhälligt uttalande på denna punkt. Det finns anledning för oss att slå vakt om hemspråksundervisningen. Jag var häromdagen på en överläggning där man redovisade erfarenheterna från den särskilda pedagogiska utvecklingsverksamheten med hemspråksklasser också på högstadiet. Det gällde finsk språkundervisning. Man redovisade övervägande mycket positiva erfarenheter av den. Vi har anledning att ta vara på de erfarenheterna. Herr talman! I denna debatt har också frågan om skolans allmänna förutsättningar och allmänna tillstånd behandlats. Låt mig mycket kort få ta upp det resonemanget för att understryka vikten av att den svenska skolan ges en hög respekt från omvärlden. Det är viktigt att vi så respekterar våra 109 Prot. 1987/88:123 barn och ungdomar att vi ger skolan dess plats som det viktigaste för de unga människorna. Jag tar upp detta resonemang därför att jag emellanåt blir litet skrämd när jag ser hur man i det omgivande samhället väljer att betrakta skolan. Dagens Nyheter hade i fredags, den 13 maj, en mycket intressant och dess värre också mycket avslöjande artikel. En bankdirektör uppträdde på en konferens om turism och konstaterade att de svenska vinterturistorterna har investeringsplaner på sammanlagt 4 miljarder kronor. Han tyckte att det var för mycket. Om jag förstod den gode bankdirektören rätt tycks han mena att man, när man gör sina investeringar, har räknat skidor och inte skidåkare och därvid kommit fram till att det finns förutsättningar för något mer omfattande investeringsplaner än vad som är rimligt. Hans sätt att lösa detta problem är enligt Dagens Nyheter följande: ”Dessa dyrbara investeringar kan inte betalas genom att utnyttjas endast under några veckor om året, sade han. Det måste bli en annan konstruktion på vinterlovsveckorna. Antingen att varje familj valfritt får ta ut en eller två veckor per vinter eller att något treterminsalternativ utvecklas.” Motiv av pedagogisk art, någon tanke på elevernas behov, skall alltså inte vara skäl till annan förläggning av terminer och lov än vi nu har, utan det är vintersportorternas behov av att täcka kostnader för misslyckade investeringar som skall avgöra. Tydligare kan man inte visa den ringaktning för skolan som finns på många håll i samhället — skolan som något slags kundreserv för dem som har gjort dåliga investeringar. Men det är viktigare att se till att vi har en bra skola, som lär eleverna räkna så bra att de som vuxna inte behöver göra de dåliga investeringar som uppenbarligen den ansvariga föräldragenerationen har gjort. Det finns anledning för oss att emellanåt uppmärksamma dessa tendenser. Planeringen i skolan, förläggningen av lov och arbetstider, måste alltid utgå från elevernas behov. Det är elevens plats i skolan som avgör hur lov och arbetstider skall förläggas. Det är ett viktigt påpekande mot bakgrund av den iakttagelse jag just har gjort.

Herr talman! Det är synnerligen oklokt av samhället att inte nyttja den resurs som de fria skolorna i regel utgör. Samhället behöver friskolor. I Göteborg, för att ta ett exempel, finns Vasaskolan, som Svenska kyrkan är huvudman för. När skolan var relativt nystartad undersökte Göteborgs skolförvaltning bl.a. från vilka familjer skolan rekryterade sina elever. Skoldirektören berättade att eleverna kommer från ordinära Göteborgsfamiljer. Det handlar om ett genomsnitt, sade skoldirektören Olof Vennäs. Någon segregering, dvs. att enbart bekännande kristna föräldrar vill ha sina barn i Vasaskolan, är det inte tal om, sade han. Det står ca 300 barn i kö för att få plats på skolan. Ett vanligt argument för att söka plats på Vasaskolan var, enligt skoldirektören, att man ville ha en lugnare miljö för sina eller sitt barn. Jag har besökt Vasaskolan och något följt undervisningen. Den dag jag besökte skolan fanns också en representant där som for runt till alla skolor och informerade om civilförsvaret i Göteborg. Spontant uttalade denna representant de mest ampla lovord om skolan, om den trivsel, det intresse och det engagemang som finns där. Den = Prot. 1987/88:123 som inte vill inse att svenskt skolväsende har behov av de alternativ, de 19 maj 1988 miljöer, det engagemang som friskolor erbjuder blundar för vad svensk skolverklighet behöver. Efter många års opinionsbildning kom regeringen till insikt om att det nog inte var så dumt att acceptera förskolor med annan huvudman än kommunen. Nu är det dags att också fullt ut acceptera friskolor med annan huvudman. Herr talman! De fristående skolorna har länge diskriminerats i vårt land. Praktiska och ekonomiska hinder har inneburit att rätten till friskolor varit en rätt bara på pappret. De som ändå dristat sig till att driva fristående skolor har fått göra detta med stora ekonomiska uppoffringar och ett stort mått av idealitet. Det som borde vara en självklar rättighet har på alla sätt motarbetats. I årets budgetproposition kan man dock skönja en viss ljusning. Regeringen föreslår nämligen en förändring av de grundläggande förutsättningarna för statsbidrag till fristående skolor. Detta är en välkommen förändring som innebär att det helt orimliga kravet på att varje enskild friskola skall ge erfarenheter av värde för den övriga grundskolan, föreslås slopat. Vissa av de skolor som i dag nekas statsbidrag kommer att kunna bli berättigade till sådana. Men de nya bestämmelserna innebär ändå bara en uppmjukning av bestämmelserna för vilka skolor som skall få statsbidrag. Så länge de alternativa skolorna inte tillerkänns ett stöd som är likvärdigt med det stöd som ges till det allmänna skolväsendet innebär det ändå ingen verklig valfrihet för föräldrarna. Om eller när de fria skolorna nekas samma förmåner som den allmänna skolan kan dessa tvingas ta ut en avgift av föräldrarna för barnens skolgång. Man gör det inte alltid, men man kan tvingas till det. Det kan i så fall leda till att enbart bättre bemedlade får en verklig valmöjlighet. För att alla skall ha samma möjlighet att välja skolinriktning krävs därför ytterligare förändringar av reglerna för statsbidrag till fristående skolor. Enligt kds borde det vara självklart att alla skolor som uppfyller skollagens krav också ges likvärdigt kommunalt och statligt stöd. Herr talman! Många av de problem som finns inom grundskolan i dag bottnar i den kontaktlöshet som blir följden av stora skolenheter och stora klasser. Kds menar att de resurser som frigörs genom att elevantalet minskar i grundskolan borde få stanna kvar inom skolväsendet och i första hand användas till att minska klasstorleken. För detta har vi föreslagit ett anslag på 130 milj.kr. för kommande budgetår. I det betänkande som behandlas här i dag säger utbildningsutskottet att efter en avvägning av behoven på andra samhällsområden och med hänsyn tagen till det statsfinansiella läget finner utskottet att förslaget att kvarhålla de resurser som frigörs genom elevminskning inte kan tillstyrkas. I ett läge då många lärare lämnar skolan och ännu fler uttrycker en önskan om att få göra det på grund av de alltför påfrestande arbetsförhållandena, är beskedet från riksdagen till lärarna att de resurser som finns inom skolan tyvärr inte kan behållas där, eftersom de behövs bättre någon annanstans. Hi I ett läge då allt fler elever har psykosociala problem och är i stort behov av vuxenkontakt är beskedet från riksdagen till eleverna att resurser kommer att dras in från skolan. Att detta leder till att klasserna blir större och större trots att elevantalet minskar klarar även eleverna av att räkna ut. I praktiken är det här ett besked till lärare och elever att rimliga resurser till skolan inte är ett prioriterat område. Det är förvånande. Det kan de för övrigt konstatera varje dag, många av dem, när de ser sig omkring i skollokalerna ellér när de försöker att skapa en vettig arbetssituation trots nedslitna skollokaler och läroböcker som mest liknar lösbladssystem. Herr talman! För inte så länge sedan gjorde den begåvade journalisten Jan Lindström ett reportage i Expressen. Han hade låtit fotografera och beskrev i ord den utomordentligt vackra och tjusiga nya SAS-byggnaden, med ljusa och illustra miljöer. Vid sidan av bilderna på SAS-högkvarteret fanns bilder på nedslitna, solkiga, nedklottrade skolmiljöer i Stockholm. Så ställde journalisten i Expressen frågan: Vem är det egentligen vi satsar på i samhället? Den frågan har man rätt att ställa. Herr talman! Jag är övertygad om att de resurser som vi i dag väljer att inte satsa på skolan kommer vi tvingas att satsa inom andra samhällsorgan om några år.

Herr talman! I den här kammaren tvingas man ofta växla perspektiv. Vid den här tiden i går kväll drogs jag med i en debatt om den brunskäggyvige Ontrus, han i Runebergs Älgskyttarne. Detta skedde i samband med en debatt om kustbevakningen. Jo, herr talman, det är faktiskt sant. I dag gäller det skolan och bl.a. glesbygdshögstadiet. Statsrådet Bengt Göransson har föreslagit i budgetpropositionen att kravet på tre parallellklasser för att få inrätta högstadium skall slopas. Bra, utmärkt! Genom detta regeringsförslag och efter uppvaktning, bl.a. från min hemkommun och mig själv, möjliggörs inrättande av ett glesbygdshögstadium i Hassela i Nordanstigs kommun. Efter beslutet här i kammaren slipper alltså elever i Hassela tröttande resor till grannsocknen Bergsjö i höst. De får kortare arbetsdagar, inte så tidiga mornar och inte så sena kvällar. Föräldrarna till barnen värdesätter också detta. Lokaler i Bergsjö friställs. Det är väldigt trångbott i skolan där. Detta passar bra även på ett annat sätt. Hassela är förre ecklesiastikministern Arthur Engbergs födelsesocken. Arthur Engberg föddes i Hassela för 100 år sedan, och jag är säker på, ja, helt övertygad om, att han skulle bli väldigt glad om han fick veta att man just nu i hans hemsocken kommer att kunna bedriva nioårig grundskola. Elever och föräldrar i Hassela, skolstyrelsen i Nordanstigs kommun är glada för att statsrådet Bengt Göransson har lämnat detta förslag. Naturligtvis är vi också glada över att utbildningsutskottet har varit enigt i detta ärende. Herr talman! Jag vill bara säga: Hurra, hurra, hurra, hurra!

Herr talman! Det blev något missförstånd med replikerna efter statsrådet 19 maj 1988 Bengt Göranssons inlägg, och jag vill gärna rikta mig till honom på ett par punkter. Till att börja med vill jag helt hålla med honom då han säger att respekten för skolan måste upprätthållas och förstärkas. Man får väldigt ofta signaler om inte minst hur föräldrar tycker att man, utan att det gör något, kan ta sina barn ur skolan en vecka eller två för semester mitt under terminen. Det är upprörande att det är sådana signaler som vuxenvärlden ger om betydelsen av det arbete som utförs i skolan. På den punkten håller jag alltså helt med skolministern. När det sedan gäller frågan om likformighet och likvärdighet, vill vi för vår del i folkpartiet ha en likvärdig skola, och det är skälet till att vi tar avstånd från all likformighet. För skall vi ha en likvärdig skola, då måste varje elevs förusättningar tas som utgångspunkt när det gäller att lägga upp och genomföra undervisningen. Då måste skolan vara olika på olika håll och för olika elever. Då är, menar jag, individualiseringsmöjligheterna i skolan inte tillräckliga i dag utan vi måste satsa mycket mera på att genomföra en ökad individualisering. Jag tyckte att Helge Hagbergs inlägg vid något tillfälle gav en viss ljusning. Han sade: Vi skall se till att det blir profilskolor, vi skall se till att man skall kunna välja också inom skolsystemet. Jag skulle bara vilja fråga: När kommer dessa förslag? Vi har väntat på dem länge.
Herr talman! De överväganden som har gjorts beträffande möjligheten att profilera skolor kommer i en särskild skolpolitisk proposition. Låt mig bara för Ylva Annerstedt påpeka att just profilskolan i någon mån kan sägas motverka hennes behov av en skola som anpassar sig till varje enskild elev i varje stycke, för den skola som hundraprocentigt lyckas med att vara helt individualiserad och i sitt agerande utgå från den enskilda eleven får naturligtvis inte mycket av gemensam profil. Det finns ett antal konfliktpunkter inbyggda i våra olika ambitioner, och det måste vi i skoldebatten erkänna. Vad vi måste göra är att söka hitta en avvägning som så långt möjligt tillgodoser de önskemål vi har. Men vi kan aldrig få en skola som i alla stycken ger varje elev som kommer in rätten att välja exakt det han vill göra för dagen eller stunden eller det som hans talanger förutsätter. Man måste faktiskt också acceptera att skolans profil, skolans karaktär, kommer till synes.

Herr talman! När vi i dag debatterar utbildningsutskottets betänkande nr 17, som bl.a. rör anslag till fristående skolor på gymnasial nivå, är det samtidigt en klangoch jubeldag för de fristående gymnasieskolorna i Göteborg. Göteborgs högre samskola och Sigrid Rudebecks gymnasium garanteras av ett, så när som på vpk:s representant, enhälligt utbildningsutskott fortsatt statsbidrag för sin verksamhet. Utskottets ställningstagande är glädjande ur flera synpunkter. För det första får dessa skolor nu äntligen ett oreserverat erkännande av den kvalitativt utmärkta undervisning de bedriver; något som måste kännas skönt för berörda skolledare, lärare och elever, som nu kan ägna alla sina krafter åt den undervisning och utbildning som är deras primära uppgift. För det andra är det glädjande, därför att det visar att ett långsiktigt, tålmodigt och konsekvent arbete i riksdagen kan ge avsett resultat. När riksdagen på hösten 1982 antog nya regler för statsbidrag till fristående skolor, var vi moderater ensamma om att reservera oss mot den utformning reglerna fick. Vi ansåg att det inte var samhällsnyttan hos de fristående skolorna som skulle vara kriteriet för om statsbidrag utgår eller inte. För oss moderater var det självklart att det är utbildningens kvalitet och elevers och föräldrars behov av de fristående skolorna som skall vara avgörande i statsbidragsfrågan. Vi anande nämligen redan då, att samhällsnyttebegreppet skulle kunna användas för att diskvalificera fristående skolor när det gäller statsbidrag. Vi blev ganska snart sannspådda. Våren 1984 kom förslaget och beslutet att statsbidragen till Göteborgs högre samskola, Sigrid Rudebecks gymnasium och Stockholms Tekniska Institut skulle avvecklas. Alltifrån den dagen har vi moderater tillsammans med de övriga borgerliga partierna arbetat hårt med motioner och reservationer för att rädda de båda Göteborgsskolorna. I dag har arbetet givit avsett resultat. Det känns under dessa omständigheter trist, herr talman, att behöva konstatera att folkpartiet med sin partiledare i spetsen sökt göra frågan om statsbidrag till skolorna till partitaktik. Med ett stöd från alla de borgerliga partierna för vår linje, då kriterierna för statsbidrag först diskuterades och fastställdes, hade måhända Göteborgs högre samskola och Sigrid Rudebecks gymnasium aldrig behövt uppleva denna tid av oro och ovisshet, som nu dess bättre är över. Herr talman! Jag skall efter detta övergå till att behandla några av de frågor där utskottet inte har kunnat enas.

Vi finner att detta strider mot intentionerna i riksdagens beslut om statsbidrag till fristående skolor på gymnasial nivå. Elevplatsramen för de tre årskurserna 10-12 bör därför sättas till 90 per berörd skola, sålunda 30 per årskurs. — Prot. 1987/88:123 Eftersom statsbidraget till gymnasieskolan från och med innevarande år är 19 maj 1988 elevrelaterat, kommer aldrig bidrag att utgå för fler elever än som faktiskt går Anslag till fristående framhåller vi att Falkenbergs konstskola, som utgör ett värdefullt komplement till undervisningen inom det allmänna skolväsendet, bör bli statsbidragsberättigad. Slutligen, herr talman, har vi moderater i reservation 6 yrkat att riksdagen avslår budgetpropositionens förslag till bidrag till utrustning för gymnasieskolan m.m. Vi hävdar, liksom vi tidigare gjort, att kostnaderna för skollokaler, utrustning och materiel m.m. bör vara en angelägenhet för skolhuvudmannen, när det gäller hela ungdomsskolan. I dag är kommunerna ansvariga för dessa kostnader när det gäller grundskolan, som ju är ett obligatoriskt åliggande. Samma förhållande bör råda då det gäller gymnasieskolan, som dessutom är ett frivilligt åtagande. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 2, 3 och 6 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Liksom Göran Allmér vill jag börja med att tala om klangoch jubeltid. Det är ju så sällan man i opposition får vara verkligt glad här i kammaren.

Det beslutet fattades ju efter en synnerligen illa underbyggd proposition kring fristående skolor av dåvarande utbildningsministern Lena Hjelm Wallén. Förslaget gällde ursprungligen fyra skolor: Balettakademin, Stockholms Tekniska Institut, Sigrid Rudebecks gymnasium och Göteborgs högre samskola i Göteborg. Redan 1984 undantogs Balettakademin. Kvar blev en Stockholmsskola och två Göteborgsskolor. Det är med beklagande som jag i dag kan konstatera att vi inte kunde rädda Stockholms Tekniska Institut. Samtidigt kan vi gång på gång konstatera att de här två skolorna i Göteborg har spelat en stor roll i politiken. Jag tror knappast att den dåvarande utbildningsministern anade att den här ynkliga frågan om några fristående skolor skulle innebära så mycket politik. Föga anade hon att Göteborgsskolorna skulle spela en roll i 1985 års valrörelse i tal efter tal, inte minst av Bengt Westerberg. Dessa skolor blev en symbol för valfriheten, för möjligheten för elever och lärare att välja en skola med enskild huvudman. Socialdemokratiska motståndare klagade över att skolorna tog ut en terminsavgift om dryga tusenlappen. Men den har det ju alltid funnits möjlighet att bli befriad från. 115 Faktum är att det gång på gång har verkat som om socialdemokraterna hellre vill införa en modell med fristående skolor som är rent privata skolor för de verkligt rika, för dem som kan betala skyhöga terminsavgifter, än för dem som med måttliga terminsavgifter kan få tillgång till en fristående skola med statsbidrag. Men skam den som ger sig! Göran Allmér nämnde här att man vid nämnda skolor liksom vi borgerliga politiker hela tiden har kämpat för dessa skolor. Jag tycker verkligen att vi i dag skall gratulera och beundra de båda rektorerna i Göteborg, Alar Randsalu på Samskolan och Evert Rehnberg på Rudebecksskolan, som dag efter dag, månad efter månad, under fyra års tid haft kraft att tro på dessa skolor, att tro att den till sist segrar som i sak har rätt. Inte minst denna vår, då vi gång på gång har bordlagt frågan i utskottet har dessa rektorers nerver satts på prov. Jag förstår att många socialdemokrater tyckte att frågan om de båda skolorna kunde bli en verklig valmina, inte endast i Göteborg. Utbildningsministern har ju varit synnerligen negativ till dessa, mest därför att man på dessa skolor tar ut en terminsavgift. Men samtidigt var det utbildningsministerns regeringskollega Bengt Göransson som delvis öppnade väg för dessa skolor i och med att han ville förändra statsbidragsbestämmelserna för grundskolorna. Utbildningsministern möter, tack och lov, ibland motstånd från sina egna.

I kväll vill jag oförblommerat verkligen berömma tre socialdemokrater, som jag tror definitivt har spelat en aktiv roll för att vi i utskottet nu skulle kunna få till stånd ett majoritetsbeslut som räddar de aktuella skolorna. Mitt beröm och min respekt gäller främst Sören Mannheimer i Göteborg, kommunstyrelsens ordförande, som först hösten 1986 fick sin arbetarkommun med sig när det gällde att göra ett uttalande om att dessa skolor borde få finnas kvar i sin nuvarande form som enskilda skolor. Sören Mannheimer såg detta naturligtvis i både ett kommunalekonomiskt och ett ideologiskt perspektiv. Han ville inte ha några rent privata skolor för de verkligt rika, utan han ville behålla gymnasierna med intagning via intagningsnämnden. Så småningom fick han med sig hela den. socialdemokratiska gruppen i Göteborgs kommunstyrelse, som i höstas, på grundval av en utvärdering av länsskolnämnderna, menade att skolorna skulle få fortsatt statsbidrag. Men det var riksdagen som måste fatta ett beslut i frågan. Här på Helgeandsholmen är det, utan tvivel, Doris Håvik och Lars Gustafsson som har spelat en betydelsefull roll — Doris Håvik genom att under den allmänna motionstiden skriva en enskild motion tillsammans med ytterligare fyra socialdemokratiska göteborgare och säkert genom att argumentera både ofta och länge inför sina partikamrater, såväl på ministernivå som här i kammaren, till förmån för de här skolorna. Men mest av allt vill jag faktiskt här i kväll visa min respekt för Lars Gustafsson, utskottets ordförande, som såvitt jag förstår har lagt ned väldigt mycket arbete både på att sätta sig in i skolornas verkliga förhållanden och på att få med sig sina partikamrater. Dessutom har han i sjuksängen uppenbarligen fått ägna mycken tid åt Prot. 1987/88:123 telefonsamtal i denna fråga. 19 maj 1988 Jag tror att det inte bara är fråga om partitaktik från hans sida, utan han Anslag till fristående tror nog på kvaliteten i all undervisning. Men tänk så mycket tid som har : E e skolor på gymnasial ägnats åt att argumentera för dessa skolor! Tänk så mycket tid elever, lärare, Mivå: AR Ht politiker och andra har ägnat denna fråga. Det hade ju varit bättre om mani stället hade kunnat ägna sig åt ett konstruktivt arbete. Nu vill jag bara önska dessa skolor lycka och välgång. Kampen har utan tvivel enat lärarkåren på de båda skolorna och gett föräldraföreningarna mera glöd och initiativkraft. Inte minst har skolorna fått ännu fler sökande än tidigare, trots att de faktiskt hotades till sin existens inför höstens intagning. Men utbildningsutskottets betänkande 17 gäller inte endast dessa två Göteborgsskolor utan också ytterligare några skolor. Till betänkandet finns fogade fyra folkpartireservationer, vilka jag yrkar bifall till. De skolor som nämns explicit i betänkandet är Franska skolan, Kristofferskolan och Falkenbergs konstskola. Jag vill särskilt uppehålla mig vid Falkenbergs konstskola. Nog borde den skolan ha statsbidrag. Huvudman för skolan är Kursverksamheten vid Lunds universitet. Skolan har funnits i sin nuvarande form sedan den 1 juli 1986. Länsskolnämnden har intygat att skolan har ändamålsenliga lokaler och goda lärare och att kvaliteten på undervisningen och på elevarbetena är mycket god. Skolan står under statlig tillsyn sedan 1986, men den får inga statsbidrag — faktiskt av rent tekniska skäl. Skolan anses nämligen inte ha funnits i tre år. Men det är sannerligen att vara formalistisk och att helt gå efter regelboken. Ibland undrar jag om inte socialdemokrater älskar regelböcker. Denna skola i Falkenberg fanns ju redan före 1986, men då i studiecirkelform. Det fantastiska är att skolan i studiecirkelform fick statsbidrag. Men som fristående skola får den inte statsbidrag förrän efter tre års prövotid. Länsskolnämnden i Halland tyckte redan hösten 1986 att man i detta fall kunde frångå den treåriga prövotiden, eftersom skolan faktiskt hade prövats tidigare. Dessutom hade motsvarande skolor i Göteborg, Stockholm och Örebro, som tillkom under tiden 1983—1986, sluppit följa treårsregeln. Länsskolnämnden i Halland har tillstyrkt statsbidrag. Lars Svensson är ordförande i denna nämnd. Men som riksdagsman avstyrker han statsbidrag —- inte med hänvisning till treårsregeln, utan med hänvisning till utskottets motivering att det är regeringen som skall pröva frågan om statsbidrag till fristående skola, enligt de riktlinjer som har angetts av riksdagen. Men, Lars Svensson, var finns logiken? Sigrid Rudebecks gymnasium och Göteborgs högre samskola har vi prövat här i riksdagen, sedan skall Falkenbergs konstskola prövas av regeringen. Dessutom har inte riksdagen utfärdat några riktlinjer för fristående gymnasier utan endast för grundskolor. Då det gäller gymnasier är det faktiskt riksdagen som skall pröva varje enskild skola. Varför visar inte Lars Svensson samma mod som Doris Håvik och Lars Gustafsson? Men jag undrar om vi möjligen kan hoppas på Björn Samuelson. I utskottet var han inte så litet positiv till denna skola. Jag undrar om han inte vill visa sin makt här i kammaren. Faktum är ju att vi ibland behöver litet bevis för att kammardebatterna kan spela en roll och att inte allt är uppgjort i utskottet. Björn Samuelson, kom över till oss borgerliga och gläd inte minst 117 vår andre vice talman som har väckt en motion i frågan. Till sist vill jag säga något om en riktig teknikalitet som Göran Allmér redan varit inne på, nämligen reservation 2. Jag har i andra sammanhang klagat på att skolor och länsskolnämnder skall behöva skriva till regeringen om struntsaker. I reservationen tas ett sådant fall upp. Varför skall waldorfskolor behöva skriva till regeringen för att få statsbidrag till enskilda elever? Med hänvisning till att dessa elever kanske inte existerar har regeringen och riksdagen bestämt att man måste ha ordentliga besked om varje enskild elev. Tror inte regeringen att skolornas uppgifter är riktiga? Tror regeringen att skolorna försöker få ut pengar för fler elever än de har? Nej, så är inte fallet. Dessa skolor måste, precis som alla andra gymnasieskolor, få betalt för de elever de verkligen har. Jag tycker att Lars Svensson skulle kunna ansluta sig till oss både när det gäller teknikaliteten i Falkenberg och när det gäller teknikaliteterna i fråga om årskurserna 10-12 vid vissa skolor, dvs. gymnasieskolor av framför allt waldorftvp.

Herr talman! Jag skall i mitt inlägg ta upp ett par frågor som inte berör två skolor eller fyra skolor eller den ena eller den andra personen utan ett par frågor som berör alla Sveriges skolor och alla Sveriges elever, nämligen frågan om läroböcker och frågan om skollokaler, vilken också tas upp i detta betänkande. Vi har under de senaste åren kunnat förmärka att intresset för läromedel i skolan har ökat. Det ena partiet före och det andra efter har fallit in i kören som har krävt att barnen skall ha tillgång till egna läroböcker i skolan. Detta gäller nu samtliga partier här i riksdagen. Frågan brukar också allt emellanåt aktualiseras på partiledarnivå, åtminstonde i vackert tal. Vi har för vår del tagit konsekvenserna av detta, och vi vill därför markera hur viktigt det är att läromedelssituationen förbättras. Vi har därför föreslagit ett särskilt stimulansbidrag på 50 milj.kr. till landets kommuner. Detta avvisas av utskottsmajoriteten. Återigen handlar det ganska mycket om motiveringar. Man säger: Stimulansbidrag är inte bra, det skall vi inte ha. Visserligen fattade vi förra året beslut om att införa ett stimulansbidrag till samlad skoldag, och visserligen har vi stimulansbidrag till kulturen i skolan, men stimulansbidrag till böcker som alla skall ha, det kan vi inte ha. Jag kan i och för sig ha respekt för denna uppfattning. Men då får ni socialdemokrater, moderater och folkpartister lämna besked om hur denna fråga skall lösas, eftersom ni i er avslagsmotivering säger att man inte kan lita på kommunerna, till skillnad mot vad som gällde i den tidigare debatten. Ni säger att om kommunerna får stimulansbidrag kanske de anslår mindre pengar. Vi har i vår motion visat att det är ganska enkelt att rent tekniskt — eller med en teknikalitet, Kerstin Keen — lösa den frågan. Däremot är det naturligtvis litet bekymmersamt för kommunerna att de, samtidigt som de får höra det här talet, har blivit utsatta för en besparing på 60 milj.kr. som egentligen berör det s.k. kopieringsavtalet. Men ni som stod bakom beslutet om denna besparing skall komma ihåg att den motivering som angavs i budgetpropositionen var följande: Eftersom kommunerna kopierar så mycket köper de mindre läromedel. Därför är kopieringskostnaden att betrakta som en läromedelskostnad och skall bäras av kommunerna. Det innebär i realiteten att landets kommuner nästa år har 60 milj.kr. mindre att köpa läroböcker för. Jag tycker därför att det finns anledning för moderaterna, folkpartisterna och socialdemokraterna att lämna sina förslag när det gäller hur man skall se till att barnen får egna läromedel. Den andra frågan som jag vill aktualisera gäller skolans lokaler. Vi vet att lokalunderhållet är mycket ojämnt sett över landet. Oftast är det faktiskt så, vilket många av oss har kunnat iaktta under resor i landet, att skollokalerna i de mindre kommunerna och på de små orterna är väl underhållna och i ett bra skick. I storstadsområdena är det oftast mycket sämre ställt. Vi har sett många exempel på detta inte minst i Stockholm. Vi har därför föreslagit att man skall starta ett särskilt s.k. ROT-program för skollokaler, på samma sätt som man under tidigare år har bidragit till att det äldre bostadsbeståndet har kunnat rustas upp, vilket vi sett många bra resultat av. Den enda egentliga invändning som görs mot detta från utskottsmajoritetens sida är att konjunkturen på byggarbetsmarknaden är överhettad och att detta därför vore farligt — underförstått att kostnaderna och byggarbetskraftens löner då stiger. Jag skulle då vilja dra en parallell mellan detta och det som Bengt Göransson sade i sitt inlägg tidigare i kväll då han refererade till en bankdirektör och turismen i fjällvärlden. Han tillbakavisade då bestämt den sortens resonemang där man tar hänsyn till diverse ovidkommande saker. Jag vill därför ställa en fråga till Lars Svensson. Är det inte lika rimligt att i detta sammanhang tala om att det måste vara i första hand elevernas behov som gäller? Inte kan det väl vara hänsynen till byggarbetsmarknaden som skall avgöra huruvida man skall stimulera lokalunderhållet på skolområdet, eftersom det faktiskt är detta ni skriver i utskottsbetänkandet? Herr talman! Jag nöjer mig med detta och yrkar bifall till de reservationer i betänkandet som centerpartisterna står bakom.

Herr talman! Tack för att jag får replikera på det som Larz Johansson sade om läroböcker. Jag vill påpeka att vi från folkpartiets sida, och inte minst Bengt Westerberg, gång på gång tidigt tog upp det s.k. lärobokseländet. Bengt Westerberg har i det ena anförandet efter det andra sagt att det är hög tid att återupprätta läroboken. Samtidigt anser vi emellertid att detta ligger inom kommunernas ansvarsområde. Detta skall inte betalas med stimulansbidrag från staten till kommunerna. Visserligen kallar Larz Johansson detta för en teknikalitet, men jag tycker ändå att vi måste hålla på den generella principen, nämligen att staten skall stå för lärarlönerna och inte för läroböcker, lokaler och allt annat utöver lärarlönerna.
Herr talman! Jag sade inte att denna fråga var en teknikalitet, Kerstin Keen. Jag gjorde däremot en invändning mot den argumentation som ni i utskottsmajoriteten för, när ni säger att det om stimulansbidrag införs inte är säkert att kommunerna skulle anslå lika mycket pengar som de tidigare har gjort. Att stävja detta är en fråga om teknikaliteter. Att ha ett stimulansbidrag för att se till att vi får bra läromedel i skolan är tvärtom en viktig principiell fråga. Det hjälper inte att Bengt Westerberg håller många och vackra tal där han säger att det är rimligt att eleverna har egna läroböcker. Man måste ju också göra något för att så blir fallet. Jag har läst en utredning som folkpartiet har gjort i denna fråga. Där säger man att kommunerna får klara detta genom omprioriteringar. Alla som har erfarenheter från det kommunala området vet att omprioriteringar är något som skolan får försöka göra inom ramen för sin egen verksamhet. Jag skulle därför vilja fråga Kerstin Keen om hon åtminstone har något litet tips till en vanlig skolstyrelse om vad det är som man skall spara in på för att kunna satsa på t.ex. läromedel, där folkpartiet föreslår en satsning på sammantaget 165 milj.kr. i landet.
Herr talman! Jag kan ge ett konkret exempel från Göteborg på det som vi i folkpartiet tror på, nämligen att enskilda politiker och enskilda kommuner faktiskt tar sitt ansvar som representanter i skolstyrelse och även i kommunstyrelse. I Göteborgs kommun har folkpartiet lagt fram ett förslag, som sedan har vunnit majoritet, om att satsa extra pengar på skolböcker. Det handlar faktiskt inte om att göra omprioriteringar inom skolan, utan om att från andra kommunala verksamheter föra över medel till skolan. Det är på det sättet vi önskar att det skall gå till. Vi tror på att detta är möjligt genom att överlåta ansvaret på de enskilda människorna, politiker och andra, ute i kommunerna — inte genom att vi styr detta från Helgeandsholmen.

Herr talman! När vi från vpk:s sida accepterade att statsbidrag kunde utgå till vissa gymnasieskolor med särskild pedagogisk inriktning, menade vi att dessa skolors erfarenheter skulle komma den allmänna skolan till del. Vi har i annat sammanhang deklarerat att vi i de fall fristående skolor kan ingå i det allmänna skolväsendet anser det vara naturligt att så sker. Detta innebär bl.a. en demokratisk insyn i och kontroll av skolan samt ett bättre ekonomiskt läge för skolan själv. Tyvärr har våra förslag inte vunnit gehör. Det kan vidare konstateras att de beslut som riksdagen tidigare har fattat om att avgörande om statsbidrag till skolor med enskild huvudman skulle vara en fråga för regeringen inte längre gäller. Tydligen är det enbart vpk som ännu står fast vid riksdagsbeslutet. Innebörden av detta beslut gjorde att vi från vpk:s sida, när frågan om privatgymnasierna i Göteborg behandlades år 1984, föreslog en längre respit, så att skolorna skulle kunna inordnas i det kommunala skolväsendet. En sådan åtgärd hade inneburit att skolorna fått en ekonomisk grund att stå på och att undervisningen skulle bli kostnadsfri, dvs. att inga elevavgifter skulle kunna tas ut. Tyvärr har dessa skolor inte inordnats i det kommunala skolväsendet. Jag skall inte spekulera i vad detta beror på. Men så mycket — Prot. 1987/88:123 kan väl sägas, att den bakomliggande orsaken till den situation som skolornai 19 maj 1988 dag befinner sig i skulle kunna vara att det finns starka krafter som helst ser att privata skolor förblir privata. Nåväl, vi har i alla fall i konsekvensens namn reserverat oss emot att riksdagen beslutar om statsbidrag till gymnasieskolorna i Göteborg. Det måste dock sägas att det är underligt att i fråga om skolor såsom Adolf Fredrik här i Stockholm och Samskolan samt Sigrid Rudebecks gymnasium i Göteborg finns det både utrymme för riksdagsbeslut och medel att tillgå. Vad kan detta bero på, Lars Svensson? Vilka är dessa föräldrar och opinionsgrupper som har så starkt inflytande i maktens korridorer? Och varför har inte föräldrarna i Drevdagen samma inflytande? Hur kan det komma sig att en skolfråga av kommunal karaktär i Göteborg kan bli en angelägenhet för riksdagen? Herr talman! Vi har i vpk:s riksdagsgrupp diskuterat den nu uppkomna situationen. Vi har därvid sagt — och här skulle jag rekommendera talmannen att lyssna — att det faktum att enskilda skolors statsbidrag prövas av riksdagen gör att vi nu noga måste överväga att ompröva vilka regler och principer som bör gälla framöver. För att skapa någon sorts rättvisa, framför allt gentemot Falkenbergs konstskola, menar vi att det därför är nödvändigt att riksdagens beslut här blir någorlunda konsekvent. Det måste ju ur halländskt perspektiv te sig märkligt att riksdagen ger gymnasier i Göteborg statsbidrag men att en säregen konstskola i Falkenberg blir föremål för proceduravslag — något som skolorna i Göteborg egentligen också borde ha blivit. Därför, herr talman, yrkar jag nu bifall till reservation 1. I det fall denna avslås yrkar jag bifall till reservation 3. Det betyder att vi från vpk:s sida under de förutsättningar som nu ges genom det beslut som kammaren fattar är beredda att ge Konstskolan i Falkenberg statsbidrag. Herr talman! I flera år har vpk föreslagit ett reinvesteringsprogram för grundskolan och gymnasieskolan. Många är de larmrapporter som kommit om bristande utrustningsstandard, dåliga lokaler och utslitna läroböcker. Denna situation har naturligtvis inte uppkommit av sig själv utan är ett resultat av år av nedskärningar på skolans område, nedskärningar som enligt vår mening slår hårdast mot de elever som inte kommer från överklassen. Senare undersökningar som visar på en accelererande social snedrekrytering till högre studier ger oss rätt vad gäller vilka som drabbats av nedskärningar i skolan. Vi menar att ett femårigt reinvesteringsprogram om 500 milj.kr. per år behövs för att återställa villkoren för en god utbildningskvalitet i skolan. Av dessa medel, som bör utgå som 50-procentigt statsbidrag, menar vi att 100 miljoner per år skall anslås för att höja läromedelsstandarden. Dessutom bör 400 milj.kr. utgå som 50-procentigt statsbidrag för att skapa goda skollokaler. Underhållsoch investeringsinsatserna när det gäller skolans lokaler har kommit kraftigt på skam på grund av statlig nedskärningspolitik gentemot kommunerna. Ett tag trodde jag att det skulle vara möjligt att få med socialdemokraterna på ett upprustningsprogram för skolan. Det höjdes ju röster för detta på den socialdemokratiska kongressen, t.o.m. från statsministern. Men det blev i 121 stället en utredning om skolböcker. Hur länge skall vi vänta på socialdemokratiska förslag till insatser, så att barnen i svenska skolor kan garanteras tillgång till egna läroböcker? Är det ett utslag av enhetlighet, när det satsas 421 kr. till läromedel per elev i lågstadiet i Gävle och mer än 1 000 kr. i Haparanda? Enligt vår mening är det ingen orimlig tanke att utnyttja de medel som frigörs vid minskade elevkullar för att göra vissa kapitalinvesteringar i skolan. Herr talman! Kanske vi också med denna debatt kan verka för att skolan ses som en investering för samhället och att 500 milj.kr. extra per år till gagn för barnens arbetsmiljö i skolan är minst lika bra som fem nya miljardärer per år. Vem vet — kanske man efter år av kommunistiskt gnatande också i den socialdemokratiska budgetoch finanspolitiken snart sätter skolans utgifter på kapitaloch investeringskonto. Klart är dock att för oss i vpk är barn och ungdomar tillgångar både nu och i framtiden. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk:s reservationer i det betänkande vi nu behandlar och, som sagt, i det fall reservation 1 avslås yrkar jag bifall till reservation 3.

Herr talman! Jag var inte närvarande när betänkandet 17 justerades i utskottet, och jag blev något förvånad när jag så småningom såg den kommunistiska reservationen nr 1. Vpk hänvisar där inte till en ideologisk grund för att avstyrka fortsatt statsbidrag till de två Göteborgsgymnasierna, utan till att det bör vara regeringen som prövar dessa frågor. Nu förstår jag hur det hänger ihop, och jag måste säga att det var bra att Björn Samuelson kunde göra den logiska kullerbyttan att tycka att regeringen skulle pröva statsbidrag till Göteborgsskolorna men att riksdagen skulle pröva bidrag till Falkenbergs konstskola. Men i och med att han säger att reservation 1 kan avslås, innebär det att riksdagen har fattat ett beslut om en ny princip. Faktum är ju, som jag sade tidigare, att det är riksdagen som tar ställning från fall till fall när det gäller gymnasierna. Jag är glad att Björn Samuelson nu följer oss borgerliga. Eftersom jag förstår att andre vice talmannen nu inte kan gå upp och tacka å Falkenbergs vägnar gör jag det.

Herr talman! Jag är på ett sätt glad att jag inte hade skrivit något anförande, därför att det ger mig tillfälle att reda ut vissa av de begrepp som har kommit fram under denna debatt.

Detta har varit ett av de ämnen som med jämna mellanrum har diskuterats i kammaren, där det gång på gång har sagts att det inte behövs så mycket statsbidrag till denna verksamhet utan att den kommer att klara sig på annat — Prot. 1987/88:123 sätt. Därför är det glädjande att samtliga borgerliga partier nu sluter upp 19 maj 1988 bakom detta förslag, så att kommunerna får möjligheter att vidta åtgärder för de ungdomar som inte vill eller inte kan klara av att gå i gymnasieskolan eller kan beredas jobb direkt. Jag hälsar med synnerligen stor tillfredsställelse att det råder en total enighet inom utskottet. Det är glädjande — kanske som en liten balans till de andra lovsångerna som sjöngs här. Låt mig därefter gå över till frågan om statsbidrag till fristående skolor på gymnasial nivå. Som underlag för ställningstagandet ligger den utvärdering som länsskolnämnden i Göteborg har låtit göra och som har utförts av två forskare. Ärendet har sedan passerat den ordinarie vägen genom skolstyrelsen, kommunstyrelsen och intagningsnämnden i Göteborg, som tillstyrker att i första hand Göteborgs högre samskola skall få fortsatt statsbidrag. Vid bedömningen var man däremot mera tveksam när det gäller Sigrid Rudebecks gymnasium. Det är också viktigt att framhålla att antagningen till dessa skolor sker genom intagningsnämnden. Göteborgs kommunfullmäktige har beslutat, Kerstin Keen, att höja sina bidrag till skolorna under en femårsperiod så att elevavgifterna kan avvecklas. Detta innebär att en elev automatiskt kan bli antagen efter intagningsbeskedet utan att behöva tänka på att han skall betala någon elevavgift. När vi i riksdagen diskuterade fristående skolor på gymnasial nivå första gången, 1984, fanns i botten de regler som skulle gälla för regeringen för att besluta om vilka som skulle få statsbidrag. Jag vill, herr talman, klara ut dessa förhållanden mellan Kerstin Keen, Björn Samuelson och mig. Det är inte riksdagen som skall besluta om statsbidrag till gymnasiala skolor. Det är inte heller riksdagen som skall besluta om statsbidrag till enskilda skolor på grundskolenivå. Riksdagen har beslutat att ge regeringen bemyndigande att göra detta. Varför, frågar man sig, fattar då riksdagen beslut om Göteborgsskolorna? Jo, därför att riksdagen 1984 beslutade att statsbidraget skulle upphöra fr.o.m. detta budgetårs utgång. I det läget, mina meddebattörer, kan regeringen inte fatta något beslut. Har riksdagen fattat ett beslut som man sedan vill ändra måste det vara riksdagen som gör det. Därför måste man veta vad riksdagen har beslutat. Riksdagen har alltså i alla andra sammanhang fattat beslut om de regler som skall gälla, och därefter är det regeringen som bestämmer vilka skolor som enligt dessa regler är kvalificerade att uppbära statsbidrag. Det är skillnaden mellan beslutet som fattas om Göteborgsskolorna och beslutet om konstskolan i Falkenberg. Det är ingen större svårighet för mig att stå i talarstolen och framställa ett yrkande om Falkenbergs konstskola. Det är en mycket bra skola, som driver | en mycket bra verksamhet, har bra lokaler osv. Det är alltså regeringens sak att ta ställning till om denna skola skall få statsbidrag fr.o.m. nästkommande budgetår eller året därpå. Det är inte en teknikalitet när jag säger att riksdagen inte skall ta ställning i denna fråga därför att det är regeringen som beslutar, utan det är det verkliga sakförhållandet, där riksdagen själv har bestämt vilka regler som skall gälla 123 för fristående skolor på, Kerstin Keen, inte bara grundskolenivå utan också gymnasial nivå. Detta är alltså inte ett ärende för riksdagen utan ett ärende för regeringen. Jag tror att det finns anledning för er att gå tillbaka och titta på det beslut som vi har fattat om de regler som gäller. Då skall ni notera, Björn Samuelson, att det icke är riksdagen som skall fatta beslut i dessa frågor, utan att det är regeringen som skall göra det. Skälet till att vi nu tar upp bidraget till Göteborgs samskola och Sigrid Rudebecks skola är att riksdagen har fastställt en tidpunkt för detta och därför måste fatta ett nytt beslut. Med detta har jag, herr talman, klarat ut reglerna något, och jag hoppas att mina meddebattörer Samuelson och Keen nu vet vad de har att rätta sig efter i fråga om de regler som gäller och vem som skall fatta beslut. Låt mig också ta upp några frågor till. Jag hade tänkt vara relativt kortfattad under den tid som jag hade anmält, men jag tvingades klara ut dessa saker. Jag skall ta upp de reservationer som rör bidrag till inköp av läromedel och program för skollokaler. Låt mig först angående skollokaler säga till Larz Johansson att socialdemokraterna inte alls säger att det är arbetsmarknaden som kommer att styra. Vi vet båda två vad ROT-programmet i princip innebar. Det var reparation, omoch tillbyggnad, där bidraget var baserat på att det fanns ett överskott på byggarbetskraft. Då skulle statliga resurser ges för att verksamhet skulle kunna sättas i gång och för att de bostäder som var i behov av det skulle restaureras. Om vi skulle införa ett motsvarande ROT-program för skolorna skulle det innebära, Larz Johansson, att skolorna i Stockholm som kanske harstörst behov av det inte hade någon möjlighet att få statsbidrag, därför att här skriker man efter byggarbetskraft, här har man ingen sådan arbetskraft över. Är inte detta, Larz Johansson, att försöka gömma sig bakom någon form av beteckningar? Om man skall kunna ge stöd till upprustning av skollokaler måste man säga rent ut att detta är ett statsbidrag och inget ROT-program. Så vill jag återvända till principerna om inköp av läromedel och upprustning av skollokaler. Vi litar på att kommunerna kommer att göra en mycket bra insats. Vi har en ansvarsfördelning mellan stat och kommun som föreskriver vad staten skall svara för genom statsbidrag och vilka uppgifter kommunerna har. Det är kommunernas sak att stå för skolmåltider, läromedel och lokaler. Vi måste medverka till att kommunerna utökar bidraget till gåvoläromedel, att kommunerna satsar mera på lokaler, men detta behöver inte absolut ske genom statsbidrag. Vi kan som politiker, Larz Johansson och Björn Samuelson, i våra resp. kommuner arbeta för att kommunerna fattar vettiga beslut. Det är detta jag anser att man skall göra. Vi skall klara ut gränsdragningen mellan stat och kommun och därefter skall vi kunna arbeta, inte bara genom att tala från denna talarstol utan också på hemmaplan, och påverka kommunerna att göra någonting bra. Jag ber att få avstyrka förslagen i dessa två reservationer. Låt mig sedan säga något om frågan om anslagsbelopp. Det är en gammal historia att moderaterna yrkar avslag på det stimulansbidrag som vi vill ge till kommunerna när det gäller utrustningen inom den gymnasiala skolan. Därför behöver jag inte spilla många ord på det — moderaterna är också ensamma.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 Så hoppas jag att Björn Samuelson efter den här redovisningen av hur ärendena skall beslutas tar sitt yrkande under omprövning.

Herr talman! Först några klargöranden, Lars Svensson. Intagningsnämnden i Göteborg har år efter år ansvarat för intagningen av gymnasister till de båda gymnasier som vi nu diskuterar. Detta är inget nytt. Det nya som har inträffat på grundval av en folkpartistisk motion i kommunfullmäktige — som socialdemokraterna inte var särskilt positiva till — är att det kommunala bidraget till alla fristående skolor i Göteborg successivt skall höjas så att terminsavgifterna de facto kan tas bort. Vem som skall besluta vad är det tydligen diverse tolkningsfrågor kring. Jag har frågat åtskilliga och fått till svar av de allra flesta — dock inte socialdemokrater — att när det gäller fristående gymnasier finns inga bestämmelser och där måste riksdagen själv ta ansvar. Det intressanta är att i vår kommittémotion 319 om dessa skolor finns ett yrkande som vi ännu inte har tagit ställning till fastän jag faktiskt i utskottet har krävt att så skulle ske. När Bengt Göransson lade fram ett förslag, som godtogs av majoriteten, om att de fristående grundskolorna inte skulle behöva komplettera det allmänna skolväsendet skulle detta inte heller behöva gälla för gymnasiet. Jag var inte närvarande vid justeringen i utskottet och jag kan inte svara på varför detta yrkande nr 4 faktiskt ännu inte är behandlat. Det får tydligen anstå till höstens riksmöte. Med ett sådant yrkande är det regeringen som skall ta ställning i fråga efter fråga när det gäller gymnasierna.

Herr talman! Först helt kort om privatskolorna i Göteborg. Lars Svensson säger att det är riksdagens sak att nu igen besluta om statsbidragens upphörande. Varför beslutar vi då inte om statsbidragens upphörande när det gäller andra statsbidragsgrundade projekt? Och varför bemöter inte ni i majoritetstexten vpk:s reservation, där vi säger att det är regeringens sak att avgöra om statsbidrag skall utbetalas i fortsättningen? Det brister här eller också tycker man inte att det är mödan värt att bemöta en reservation från vpk. Det här resonemanget stämmer inte riktigt, Lars Svensson. Så över till något ännu viktigare. Det handlar om skollokaler, läromedel och utrustning i skolan. Lars Svensson säger att ROT-programmet berodde på att vi hade ett överskott på byggarbetskraft. Vi har fortfarande arbetslöshet bland byggnadsarbetare, och i dag har vi ett överskott på dåliga skollokaler! Då måste man väl strypa inom någon del av byggsektorn och säga att det är angeläget att satsa kraft på att skapa bättre arbetsmiljö i skolan. Vi litar på kommunerna, säger Lars Svensson. Men får jag rekommendera 125 Prot. 1987/88:123 Lars Svensson att titta i det underlag som departementet lade fram till styrberedningens utredningsarbete. Jag tog exempel ur detta departementsunderlag i mitt inledningsanförande här. Så säger Lars Svensson att vi lokalt skall ta vårt ansvar. Jag sitter i kommunfullmäktige i Arvika, och där fanns ett visst antal kronor som man kunde lägga på läromedel, men där gjorde socialdemokraterna en kupp och sade att man fick lägga dessa pengar på ett eventuellt fjärde år i tekniskt gymnasium, samtidigt som regeringen lade fram förslag om mellaningenjörsutbildning på högskolan. Det vore intressant om Lars Svensson kunde utveckla innebörden i ert tal på partikongressen om bra skolor för de svenska eleverna. När får vi ett förslag i riksdagen som förbättrar läroboksstandarden, arbetsmiljön och utrustningen i skolan?
Herr talman! Lars Svensson har nu talat om för oss hur allt skall vara och vad som gäller, och så säger han nu kraftfullt att här finns det principer, staten svarar för lärarkostnaderna och kommunerna för det övriga. Men det är inte sant, Lars Svensson. Ni har infört ett särskilt stimulansbidrag för utvecklingsarbete under den samlade skoldagen. Det har införts ett särskilt stimulansbidrag för kultur i skolan, varför några principiella gränser för om man kan göra det ena eller det andra faktiskt inte finns. Det vi frågar är: Vilka förslag har ni att komma med i stället, när ni nu avvisar det förslag vi lägger fram? När det gäller skolbyggnader kan jag instämma i det Björn Samuelson nyss sade. Men jag vill också påpeka att Lars Svensson missade poängen i min fråga. Jag drog paralleller med det resonemang som Bengt Göransson nyss förde om att det måste vara elevernas behov som är avgörande. Men det ni skriver i er motivering för avstyrkande av vår motion är att man inte kan genomföra vårt förslag därför att byggmarknaden skulle bli överhettad. Då får ni väl hitta på något sätt att stävja den utvecklingen, så att byggmarknaden inte blir överhettad, om nu elevernas behov skall komma i första hand. Vi vet att det finns ett antal skollokaler som är så undermåliga att de av arbetsmiljöskäl borde stängas. Vore det en annan typ av arbetsplats, tillverkningsindustri eller kontor, som skulle finnas i de lokalerna, skulle det inte vara möjligt att bedriva verksamhet där med hänvisning till arbetsmiljölagen. Det är mot den bakgrunden man måste försöka åstadkomma några förändringar. Vi har lagt fram ett antal konstruktiva förslag. Ni avvisar dem, men ni kommer inte med något annat i stället. Lars Svensson säger att det är upp till var och en av oss att försöka verka för att kommunerna tar sitt ansvar. Men vi vet att ni har plockat av kommunerna ungefär 2,5 miljarder på skolområdet. Det har vi också påpekat i den tidigare ekonomiska debatten. Vi vet att kommunerna har väldigt olika förutsättningar att ta sitt ansvar. Jag skall ge Lars Svensson ett motbud. I samband med styrberedningen har jag avgivit en reservation där jag säger att vi nu skall återställa relationerna mellan stat och kommun, så att staten betalar 50 920 av kostnaderna och kommunerna 50 96, som det var tidigare. Det ökar på ett dramatiskt sätt kommunernas möjligheter att både betala läromedel och reparera skolloka ler. Om Lars Svensson är beredd att vara med och verka för att vi här i Prot. 1987/88:123 riksdagen fattar ett sådant beslut, tror jag att förutsättningarna ökar för att vi 19 maj 1988 skall kunna få en bra skola, precis som ni uttalade på er partikongress.

Herr talman! Lars Svensson säger beträffande utrustningsanslaget till gymnasieskolan att han känner igen vårt yrkande som en gammal bekant. Moderaterna har alltid krävt att man skall avslå detta anslagsyrkande, säger han. Jag vill bara erinra Lars Svensson om att vi i dag har sett exempel på att ett långsiktigt, tålmodigt och konsekvent arbete i riksdagen med motioner och liknande till slut ändå tycks kunna ge resultat, även om motionerna till en början avslås. Av den anlednigen kommer vi alldeles säkert att fortsätta driva De motiveringar Lars Svensson ger uttryck för här andas en viss inkonsekvens. Han har i många andra sammanhang, då det har diskuterats anslag till läroböcker m.m., klargjort att det är en kommunal angelägenhet. | Ge mig då, Lars Svensson, ett enda riktigt skäl till att just denna del med utrustningsanslag inom gymnasieskolan skall vara någonting som staten måste ha ett ansvar för.
Herr talman! Jag måste komma tillbaka till frågan om vem som egentligen skall besluta vad. När riksdagen fastställde vilka regler som skulle gälla för att godkänna en fristående skola — det gäller både grundskola och gymnasium — och vem som skulle besluta i sådana fall, bemyndigade man regeringen att besluta om vilka skolor som skulle få statsbidrag under förutsättning att de uppfyllde vissa kriterier. Ett av dessa kriterier var att skolan skulle ha någon särskild pedagogik och att den därigenom skulle erbjuda något speciellt. När vi 1984 tog ställning till frågan om de två fristående gymnasieskolorna i Göteborg beslutade riksdagen att statsbidrag inte längre skulle utgå. När riksdagen en gång har fattat ett sådant beslut, Kerstin Keen och Björn Samuelson, kan inte regeringen ändra detta beslut. Det är riksdagen som måste göra det. Detta gäller såväl Falkenbergs konstskola som andra konstskolor eller andra skolor på gymansial nivå. Det är icke riksdagen som skall besluta i dessa fall. Det är regeringen. Det är därför jag säger: Låt oss icke ta över detaljer i frågor som vi en gång har gett regeringen bemyndigande att besluta i. Var hamnar vi någonstans om vi gör det? Jag hade trott att vi klarat ut detta, så att ni visste att skälet till att vi måste fatta beslut om Göteborgsskolorna är att riksdagen sagt ifrån att dessa skolor inte skall få statsbidrag längre. När det gäller Falkenbergs konstskola får regeringen pröva ansökan och ta ställning till den. Men det skulle vara mycket olyckligt om man från riksdagens sida tog över frågor som regeringen har fått bemyndigande av riksdagen att besluta om. Låt mig också peka på frågan om läromedel och skollokaler. När man lyssnar till Björn Samuelson och Larz Johansson får man ibland ett intryck av att det finns obegränsade resurser. Om centern, folkpartiet och moderaterna finge bestämma, skulle man plocka av kommunerna 4-8 miljarder, enligt deras ekonomisk-politiska förslag.